Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Vi har sett en utveckling sedan det kalla krigets slut mot allt färre mellanstatliga krig i världen. De har i princip upphört. Antalet konflikter har också minskat. Under hela 90-talet såg vi också hur militärutgifterna i framför allt Europa minskade, ja, halverades. I Ryssland minskade de med över 90 %. Hela den här utvecklingen innebar och innebär en stor kris för den internationella krigsindustrin. Man har fortfarande, trots många konkurser och nedläggningar, 25-30 % överkapacitet. Men i stället för att anpassa industrin till verkligheten och avveckla den krigsmaterielproduktion som världen inte längre behöver har man satsat på en allt aggressivare marknadsföring för export och ett ökat samarbete mellan olika länders industrier. Gemensamt har krigsindustrin i världen, också i Sverige, bedrivit ett intensivt lobbyarbete gentemot parlamenten för att liberalisera exportpolitiken och tillåta vapenexport till länder som tidigare har varit helt stängda för sådan. Jag anser att detta, fru talman, är grunden för det ramavtal som vi nu ser och behandlar här i Sveriges riksdag - ett framgångsrikt resultat av krigsindustrins lobbyarbete också här i Sverige. Vi i Miljöpartiet ser flera faror och negativa konsekvenser med detta ramavtal. Först och främst finns det frågetecken och otydligheter kring hur detta påverkar den svenska alliansfriheten. I avtalet förbinder vi oss från svensk sida att skicka vapen till ett land även om det landet skulle hamna i krig. Det står i bjärt kontrast till riksdagens tidigare antagna riktlinjer, och det är också någonting som gör otydligheten kring den svenska alliansfriheten uppenbar. Den andra faran med avtalet gäller öppenheten och den uppenbara risken att svensk krigsmateriel kommer att hamna i diktaturer eller stater som är involverade i pågående väpnade strider och krig. Vi har tidigare från Miljöpartiets sida hävdat vikten av en öppenhet kring vapenexporten. Den är ju ett av de tydligaste uttrycken för svensk utrikespolitik. Bistånd påverkar konkret, men vapenexport påverkar kanske i ännu högre grad konkret. Det är viktigt att allmänheten har en insyn och att den parlamentariska granskningen av vapenexporten är omfattande. De landlistor som nu ska upprättas i enlighet med ramavtalet kommer dock att vara hemligstämplade. I propositionen står det förvisso, och det tror jag att försvarsministern kommer att beröra i sitt inlägg, att parterna har möjlighet att lägga in sitt veto. Men frågan är hur stor sannolikheten är att Sverige skulle lägga in sitt veto. Om Sverige går emot de fem samarbetsparterna för att stoppa en lönsam affär på grund av att ett land eller enstaka länder på den här listan inte uppfyller vår syn på mottagare av vapen innebär det en risk för att Sverige skulle uteslutas från den gemensamma produktionen. Sverige och svensk industri skulle då lida ekonomiska förluster och dessutom betraktas som en dålig samarbetspartner. I detta sammanhang är det ganska uppenbart att det ska väldigt mycket till för att Sverige skulle säga nej till en exportmottagare. Det har också rests frågetecken kring huruvida de parlamentariska partierna här i Sverige följer riktlinjerna och sina egna partiprogram. Det finns kanske också grund för de här frågetecknen. Jag läste alldeles nyss, fru talman, ett pressmeddelande där det påstås att Kristdemokraterna i sitt partiprogram har en princip om att vapenexport ska begränsas till stabila demokratier. I samma pressmeddelande påstås också att Kristdemokraterna har bedrivit ett falskspel och givit klartecken till svensk krigsmaterielexport till flera diktaturer som tidigare varit stängda för svensk vapenexport. Det vore kanske bra om vi fick ett klarläggande från Kristdemokraterna på den här punkten: Är det deras partiprogram som gäller, eller har partiet redan börjat liberalisera sin syn på svensk vapenexport? Det finns också en risk att svensk krigsmateriel hamnar i kommunistiska diktaturer. Vi har ofta en debatt här i kammaren om vikten av att stötta demokrati och utveckling av länder där demokratin är en grundsten. Även här tycker jag att det skulle kännas väldigt tillfredsställande om det parti som oftast talar om vikten av demokrati - det gäller Moderata samlingspartiet - kunde klargöra här i kammaren att man aldrig kommer att gå med på svensk krigsmaterielexport till en kommunistisk diktatur. Jag tror att det vore väldigt klargörande både för oss ledamöter här i riksdagen och också för allmänheten att få detta tydligt klarlagt. Vi har alltså ett ramavtal där det föreslås att landlistorna ska vara hemligstämplade, vilket förhindrar en parlamentarisk öppen debatt och en allmän insyn. Det utgör en självklar och uppenbar risk att svensk krigsmateriel kan komma att hamna i stater där vi definitivt inte skulle vilja se att svenska vapen eller delar av krigsmateriel producerad i vårt land skulle hamna. Men det finns ingenting explicit i ramavtalet som utesluter en öppenhet. Därför är Miljöpartiets ståndpunkt i första hand att vi bör avvisa ramavtalet. Men om så inte blir fallet, om det finns en majoritet för detta avtal, finns det ändå en möjlighet för kammarens ledamöter att låta handling överensstämma med de vackra ord vi ofta uttalar här i talarstolen i våra utrikespolitiska debatter, nämligen orden om öppenhet. Det är ju också ett honnörsord i debatten kring EU. Sverige driver hårt kraven på öppenhet och genomskinlighet. Det borde då inte vara något problem för kammarens ledamöter att bifalla reservation 2 till det här betänkandet, som just handlar om att landlistorna ska vara öppna och därmed möjliggöra en demokratisk och allmän debatt om svensk krigsmaterielexport. Då skulle man också få handling att överensstämma med ord. Våra ord om vikten av öppenhet skulle åtföljas av konkret handling. Jag har svårt att se några argument mot att vi ska ha denna öppenhet när det gäller en så vital del av svensk utrikespolitik som krigsmaterielexporten de facto är. Självklart stöder Miljöpartiet alla de reservationer som vi har skrivit, men för tids vinnande, fru talman, yrkar jag endast bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Vi behandlar nu utrikesutskottets betänkande UU8. Det är ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av de europeiska försvarsindustrin som det här betänkandet behandlar. I beredningen av betänkandet har försvarsutskottet erbjudits möjlighet att yttra sig över propositionen jämte de motioner som inkommit med anledning av propositionen. Så har också skett, och de synpunkterna är återgivna i betänkandet. Vi vet att det här i debatten också finns ledamöter som kommer från försvarsutskottet. Vi har vidare möjlighet att få lyssna på försvarsminister Björn von Sydow lite senare i debatten. I det färdigarbetade betänkande som vi nu ser ligga här på kammarens bänkar konstateras att ramavtalet förutom Sverige omfattar länderna Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Vad jag har förstått av en del inlägg, inte minst från Lars Ohly, är det fel länder. Däremot har jag inte fått någon redovisning av vilka länder som det skulle vara rätt att samarbeta med. Utskottet skriver att man välkomnar den försvarsindustriella förändringsprocess som nu inleds i Europa. Utskottet framhåller vidare att försvarsindustrins internationalisering är en förutsättning för att industrikapaciteten ska kunna bevaras i Sverige och för att säkra den svenska försvarsmaktens materielförsörjning med bibehållande av vår traditionella militära alliansfrihet och säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Fem reservationer har avlämnats, och några av dessa har det här yrkats bifall till. Jag vill yrka avslag på alla de här reservationerna. Jag yrkar också avslag på den framställan som har gjorts om att avslå hela betänkandet, alltså att avslå ramavtalet. Jag yrkar bifall till betänkandet och ramavtalet. Utskottets majoritet har dragit slutsatsen att det av såväl säkerhetspolitiska som försvars och industripolitiska skäl är av stort värde att Sverige deltar i den omstrukturering som måste äga rum i Europa. Därmed yrkar jag bifall till majoritetens ställningstagande. Jag vill också understryka att det trots reservationer och särskilda yttranden inte har preciserats några alternativ till detta betänkande vare sig i debatten i skrift eller i talen här i dag. Denna frånvaro av alternativ måste få bilda en ram inte bara för behandlingen i sak utan också för den vidare debatten. Jag kan tillägga att Svenska freds och skiljedomsföreningen fått möjlighet att inför utskottet direkt framföra sina synpunkter. Synpunkter framfördes, och det var intressant. Vi hade också möjlighet att debattera dem. Men inte heller de kunde peka på ett alternativ till ramavtalet. Även om vi är klara över frånvaron av alternativ till det här betänkandet är det naturligtvis viktigt att delfrågorna blir belysta och att vi väl väger de synpunkter som vi har kunnat ta del av från olika håll under beredningen. Men ingen borde vara betjänt av att göra en fjäder till en höna - även om vi närmar oss påsk. Fru talman! Två viktiga argument har beaktats. För det första är det att överkapaciteten har en exportdrivande effekt och för det andra att överkapaciteten kan leda till en konkurrenssituation som sätter press nedåt på kraven på exportkontroll. Här blir ramavtalet en motpol. Ramavtalet kan dessutom bli ett viktigt instrument för att påskynda avvecklingen av den betydande överkapacitet som finns inom den europeiska försvarsindustrin. Ramavtalet ger också förutsättningar för en ekonomiskt sund försvarsindustri. Vi borde alla ha ett intresse av att säkra en effektiv användning av försvarets resurser för materielanskaffning. Vem har ett lust att lägga mer pengar på försvarsmateriel än vad som behövs? Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks däremot vilja spendera mer på krigsmateriel än majoriteten. Frågan är om de fullt ut tänkt igenom konsekvenserna av sina ställningstaganden. Inget av dessa båda partier vill avväpna försvaret. Vill Vänsterpartiet och Miljöpartiet att krigsmateriel ska vara så dyrt som möjligt för svenskarna? Det vill inte jag. Jag vill att man ska vara återhållsam och ansvarsfull med pengarna även på det här området. Sverige kommer också genom sitt deltagande att få insyn i och möjlighet att påverka exporten från Europa på ett helt nytt sätt. Utrikesutskottet ser som en förutsättning att avtalet är förenligt med det nu gällande regelverket för exportkontroll och att kontrollen av de produkter som läggs under ramavtalet kommer att utövas genom det svenska regelverket. Om det kan man läsa vidare i betänkandet.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 Jag vill i dag också säga att utförsel ej bör ske om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Vi har också det tredje kriteriet, som talar om hinder för utförseltillstånd för stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller är invecklad i internationella konflikter som kan befaras leda till väpnad konflikt. Det gäller också stat som har inre väpnade oroligheter. Det är ju den delen vi ser en oroväckande ökning av. Fru talman! Ramavtalet gäller nu i sex länder, men det är i framtiden möjligt att utvidga kretsen av deltagande länder. Intresset är redan så här inledningsvis stort. EU:s uppförandekod får i alla händelser en förnyad tyngd. En ökad restriktivitet från EU kretsen är ju bara att välkomna. Landlistorna är väl belysta i detta betänkande och har också tagits upp i en del anföranden här. Men vi ska veta att landlistor sedan länge förekommer i exportkontrollen i samband med licensavtal. De listor som upprättas inom ramavtalet kommer att bedömas på samma grunder som dagens listor, dvs. enligt de allmänt gällande bestämmelserna i sekretesslagen. Största möjliga öppenhet är önskvärd, men vi måste även respektera våra samarbetspartner. Det är t.ex. inte lämpligt att offentliggöra information om ett samarbetsprojekt när ett annat land inom projektet inte gör det. Här kommer det att behövas en dialog framöver. Det är något som regeringen redan nu har aviserat. På frågan om vilka förutsättningar det finns för en samordnad rapportering av ramavtalsprojekt i de olika offentliga nationella rapporterna finns i dag inget klart svar, men jag understryker att jag tycker att det är oerhört viktig att man arbetar vidare på det sätt som regeringen har aviserat. Klart är att regeringen har sagt sig vilja verka för en statistikredovisning på europeisk nivå. Export från Sverige kommer att redovisas som hittills i den årliga riksdagsskrivelsen, och då även täcka den export som sker på grundval av ramavtalet. Fru talman! Exportkontrollrådet fortsätter att verka på samma sätt som tidigare. Vi utgår från att strävan även framdeles blir ett brett partipolitiskt stöd för den förda exportpolitiken. Det betecknar vi som mycket värdefullt. Exportkontrollrådet fattar i dag inga bindande beslut. Det är samtidigt utskottets mening att en oförändrad tillämpning av det svenska regelverket fordrar att Exportkontrollrådet hörs innan en landlista förhandlas och att rådets utlåtande utgör en viktig grund för den svenska förhandlingsinstruktionen. Detta sista konstaterande är viktigt. Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt bör komma väl in i fungerande rutiner. Slutligen vill jag säga att alla de här sex LOI länderna har förbundit sig att respektera EU:s uppförandekod för krigsmaterielexport. Däri ligger att vi har en gemensam plattform för exportkontrollbedömningar. Med det vill jag stanna.

Fru talman! Carina Hägg efterlyser ett alternativ. Om man förespråkar att vi ska gå in i ett ramavtal med fem andra länder ska motståndarna till detta avkrävas ett alternativ i form av andra länder som man vill samarbeta med. Det tycker jag är ett märkligt resonemang. Det är som om Folkpartiet skulle kunna kräva att vi som är motståndare till svenskt medlemskap i Nato måste ha ett alternativ i form av en annan militärallians att gå med i. Vi vill inte ha det här ramavtalet, Carina Hägg. Min fråga till Carina Hägg handlar om öppenheten. Om man är för öppenhet och vill att beslut ska kunna granskas av journalister och allmänhet är det väl ändå rimligt att vi vet till vilka länder svensk krigsmateriel exporteras? Vad är argumentet för att avslå reservationen om offentliggörande av landlistor,
Fru talman! Lars Ohly tar först upp det som jag nämnde i mitt anförande om vilka länder det handlar om. Det bygger på Lars Ohlys anförande där han talade om att det var västeuropeiska länder och att det var det negativa. Då är det naturligt att komma med en motfråga. Över huvud taget är det något som utmärker den här typen av frågor, att det kan finnas kritik och ibland frågetecken som kan vara berättigade och som är viktiga att reda ut. Men det går ändå en tråd genom denna typ av frågor, att det inte finns några alternativ presenterade. Det gör också att debatten naturligtvis haltar. Det vore lättare om vi visste vad vi debatterade mot. Det saknas. Sedan tar Lars Ohly upp den viktiga frågan om öppenhet. Det är klart att det är viktigt att vi kan skapa största möjliga öppenhet i dessa frågor och att vi kan göra det och flytta fram positionen när det gäller samarbetsländer och över huvud taget när det gäller dessa frågor. Sedan har vi å andra sidan företagssekretess, så detta är en avvägning när det gäller kammarens berättigade krav att veta så mycket som möjligt om till vilka länder man exporterar, att veta under vilka kriterier det sker och att lagstiftningen följs upp. Det är alltså fråga om en avvägning, och jag tycker att vi i det här betänkandet har gjort en god avvägning mellan olika intressen på ett sätt som följer den lagstiftning som vi har.
Fru talman! Den enda vägens politik kommer jag att tänka på när jag lyssnar till Carina Hägg, därför att det är tydligt att vi som anser att detta ramavtal är fel väg ska avkrävas förslag till annat ramavtal med andra länder. Varför skulle vi behöva stå till svars för det? Vi anser att detta ramavtal är fel väg. Det ökar slutenheten, det minskar restriktiviteten, det liberaliserar vapenhandeln, och det ifrågasätter den svenska alliansfriheten. Räcker inte det som skäl för att säga nej till ramavtalet?
Fru talman! Jag tolkar Lars Ohlys inlägg som att han dementerar det som han sade i sitt inlägg, att detta är fel länder och att det inte är det som är grunden för den kritik han har utan att det är någonting annat. Det kanske vi får utveckla vid något senare tillfälle. Men jag har fortfarande inte hört något alternativ till detta ramavtal från Vänsterpartiets sida.

Fru talman! Jag vill inleda med att understryka att moderaterna anser att det ramavtal som debatten i dag gäller är en viktig del i byggandet av en framtida gemensam europeisk säkerhetsordning. Det är viktigt för etablerandet av EU:s militära krishanteringsförmåga med ett minskat USA-beroende och Natoberoende avseende materiel. Och det är viktigt för att behålla nationell och europeisk försvarsindustrikapacitet. Ramavtalet innebär att det kommer att bli lättare att samarbeta och att genomföra gemensamma projekt. Men det är också viktigt att notera att detta ramavtal inte berör existerande materiel eller redan påbörjade projekt, utan detta gäller framtida projekt. Om man anser att vi ska kunna ha, och att det är värdefullt att ha, en fungerande europeisk och svensk försvarsindustri, så är samarbete en nödvändighet. Det är också nödvändigt att fler europeiska försvarsindustrier påbörjar den omstrukturering som Sverige redan har inlett. Försvarsindustrin i Sverige präglas av hög kompetens och konkurrenskraft. Och den kommer i och med detta ramavtal att ha större möjligheter att samarbeta med andra försvarsindustrier i dessa länder i olika projekt. Ramavtalet kommer också att innebära ett ökat ömsesidigt beroende mellan våra sex länder. Detta kan leda till en alliansliknande situation. Det ser vi moderater inte som något negativt, snarare tvärtom. Men vi tycker att det är viktigt att även regeringen talar öppet kring konsekvenserna av detta avtal. Därför är det glädjande att försvarsministern deltar i debatten i dag och kanske även kan ge sin syn på denna aspekt. Annars anser jag att regeringen och försvarsministern har skött arbetet bra avseende ramavtalet. Men jag efterlyser tydlighet avseende konsekvenserna. Vi moderater har dessutom föreslagit ett nästa steg på detta område, nämligen att Sverige i Europeiska unionen ska inleda eller driva ett arbete med att få fram gemensamma exportregler för krigsmateriel. Som de flesta deltagare i debatten känner till och har talat om så har vi redan en uppförandekod i EU som också kommer att vara styrande i ramavtalet. Den innehåller bl.a. mekanismer för konsultationer och informationsutbyte. Detta är bra, men det skulle vara ännu bättre att få helt gemensamma exportregler i

Fru talman! Jag skulle vilja ha ett klarläggande från Moderata samlingspartiets sida just när det gäller export till diktaturer och kanske framför allt krigsmaterielexport till kommunistiska diktaturer. Det vore så lätt att säga antingen ja, vi kommer att verka mot sådan export, eller nej, vi kommer att tillåta sådan export. Jag tror att det är viktigt också för allmänhetens tilltro till vad som sägs i andra sammanhang att vi får ett tydligt klarläggande på den här punkten från
Fru talman! Den här frågan är svår för mig att svara på i detalj, eftersom jag inte sitter i Exportkontrollrådet. Men principen som de flesta partierna är överens om är att vi inte ska exportera till krigförande länder, till länder som kränker de mänskliga rättigheterna eller till länder som i övrigt är diktatoriska. Om Lars Ångström sedan hänvisar till något fall som finns eller som är aktuellt så känner inte jag till det.
Fru talman! Jag tror inte att det är så komplicerat. Man behöver inte känna till några detaljer. Detta är en övergripande ideologisk inställning om huruvida man är beredd att medverka till krigsmaterielexport till kommunistiska diktaturer eller inte. Även ett ickesvar från Moderata samlingspartiets sida på denna fråga är ju ett väldigt tydligt svar, om man nu inte är beredd att säga nej till krigsmaterielexport till kommunistiska diktaturer. Men jag vore tacksam om vi kunde få ett enkelt ja eller nej, eftersom det är en ideologisk och övergripande fråga som inte har något att göra med detaljer eller vad som händer i Exportkontrollrådet. Det handlar om att redovisa en ideologisk syn från Moderata samlingspartiets sida.
Fru talman! Om Lars Ångström frågar mig så tycker jag naturligtvis att vi inte ska exportera till kommunistiska diktaturer. Det är ingenting som moderaterna har varit kända för att vilja göra eller uppmuntra i andra sammanhang heller.

Fru talman! Kristdemokraterna har inga reservationer, men jag har ändå begärt ordet för att kommentera det ramavtal som vi ska fatta beslut om i kammaren. Vi tycker att bakgrunden till att vi kan fatta beslut om ett sådant här ramavtal är glädjande och positiv, nämligen att vi nu kan se ett stabilare Europa. Det gläder naturligtvis oss Europavänner att det är på det sättet. Vi kan naturligtvis också i de skiljelinjer som dras upp här i kammaren se vilka som ser möjligheterna och det positiva i att vi inte behöver så många vapen i Europa som tidigare. Vi tillhör dem som uppskattar detta. Den överproduktion som för närvarande sker har naturligtvis en tendens att sänka priserna och på det sättet också öka trycket på vapenexporten ut i världen. Det är mycket märkligt att inte den situationen förstås av dem som är bekymrade för vapenexporten dit jag också räknar mig. Vi tycker att det är positivt av flera skäl att detta avtal kommer, inte minst att det då äntligen också kommer på riksdagens och andra parlaments bord att det finns ett ramavtal. Min personliga uppfattning är att det redan har tagits många steg från industrins sida för att skapa allianser ute i Europa, även från svensk sida. Den allmänna debatten kanske inte riktigt följer med i det tempot. Men nu har vi ett avtal på bordet, och vi kan följa det och debattera det på det sätt som vi önskar och följa det i fortsättningen. Tre punkter vill jag peka på som är viktiga för oss och som gör att vi är positiva till detta. Vi tycker att det finns värde i att Sverige är med i det här sammanhanget av rent tekniska skäl och får behålla den kunskap och den kompetens som finns inom vår industri även i fortsättningen. Punkt två är att vi tror att det faktiskt är väldigt viktigt för alliansfriheten och säkerhetspolitiken. För att vi ska kunna ha en hake på andra leverantörer och tillverkare i Europa behöver vi vara med i det här sammanhanget för att försäkra oss själva om att få tillgång till vapen i en krissituation och på det sättet behålla den alliansfrihet som vi står för framöver. Skulle vi vara helt beroende av andra, skulle vi inte ha den möjligheten att vi har ett beroendeförhållande mellan de olika vapentillverkarna. Slutligen när det gäller restriktioner för export vill jag säga att Kristdemokraterna självklart står för stor restriktivitet. Vi tycker att de kriterier som finns i dag är bra och ska följas så strikt som det bara är möjligt. Vi ser också en möjlighet här att föra ut de restriktionerna också på det europeiska planet. Självklart förutsätter vi att regeringens företrädare tar med sig våra traditioner i det här sammanhanget och försöker att implementera dem så långt det bara går i det nya sammanhanget. Jag vill också kommentera Lars Ångströms försök att med ett trick ifrågasätta Kristdemokraternas hållning när det gäller export. Det är naturligtvis bara ett försök att skapa ett politiskt område där Ångström skulle vara ensam att försvara detta. Vi har minst lika stora ambitioner, och har haft det under all tid bakåt, att vara restriktiva när det gäller vapenexporten och att bevaka det här området. Jag kan rekommendera Ångström att läsa vårt principprogram från 1996, det gäller. Vi håller just nu på att revidera vårt principprogram, och vi behåller vår hållning även i det här programmet. Det finns mycket annat som kan vara värdefullt för Ångström att läsa om det här området i vårt principprogram. Det gäller fortfarande. Det är min kommentar.
Fru talman! Det är viktigt att klargöra de olika partiernas inställning till krigsmaterielexporten, för den kommer att belysa lite hur man kommer att hantera de här frågorna när vi sedan har ramavtalet, om det nu går igenom. Ett svar som går ut på att Moderaterna inte är beredda att säga nej till krigsmaterielexport till kommunistiska diktaturer som parti är klargörande för hur de kommer att hantera exporten inom ramavtalet. Det är tillfredsställande, om jag tolkar Holger Gustafsson rätt, att Kristdemokraternas uppfattning är att krigsmaterielexport från svensk sida ska begränsas till stabila demokratier. Om det är vad som gäller för Kristdemokraterna är det ett mycket värdefullt tillkännagivande både för oss i kammaren och för allmänheten. Har jag tolkat Holger Gustafsson korrekt?
Fru talman! Det är fullständigt korrekt tolkat. Det behöver inte tolkas, för det är solklart i våra politiska program.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är glad över att få delta i denna debatt kring propositionen angående ramavtalet om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin. Det är ett viktigt avtal för försvarspolitiken, ja, för säkerhetspolitiken och därmed också en mycket viktig diskussion. Det är också positivt att i dag i kammaren få lyssna på inläggen från företrädare för Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Jag sluter mig till att också Centerpartiet har samma inställning. Fru talman! Jag vill nämna några ord om betydelsen av förändringarna inom försvarsindustrin relaterat till några viktiga politikområden. Det första är säkerhetspolitiken, det andra är industristrukturen och därmed globaliseringen. En tredje faktor som påverkar detta område är teknikutvecklingen. Dessa tre faktorer påverkar hur vårt land utvecklar sin försvarsmaterielförsörjning och därmed svensk försvarsindustri. De säkerhetspolitiska förändringarna hänger naturligtvis samman med det kalla krigets slut. Krigshotet i Europa har sakta tynat bort och därmed behovet av det stora territoriella försvar med hög beredskap som vi har haft, en försvarsstruktur som för Sveriges del krävde en bred nationell förmåga att producera krigsmateriel. Det var det pris som vi då måste betala på grund av det tydliga krigets hot och vår oberoende position. Och det var mot den bakgrunden som vi utvecklade den svenska försvarsindustrin. Det var en försvarsindustri med stor bredd vad gäller kompetens och hög teknologisk nivå. Det är något som vi har nytta av i dag. Men förutsättningarna har förändrats från ett nationellt oberoende till ett ömsesidigt beroende, vilket resulterat i att vi inte har samma behov av nationell försvarsindustrikapacitet. Att i dag ha förmåga att ha industriell kapacitet i takt med den tekniska utvecklingen är omöjligt för de flesta länder. Storbritannien, Tyskland och Frankrike väljer i allt större utsträckning internationellt samarbete för sin materielförsörjning. Att utveckla moderna försvarssystem ryms inte längre i ländernas nationella budget. Det är i stort sett bara Förenta staterna som förmår att utveckla en heltäckande förmåga. Det ser vi också på ägarstrukturerna.

Det utländska ägandet ger de svenska företagen en bredare kunskapsbas inför framtiden och, vill jag framhålla, vice versa. Det nya svenska försvaret ska kännetecknas av en hög teknologisk nivå. Vår insatsorganisation ska ha de allra modernaste vapensystemen och sensorsystemen. Vårt land ska ha tillgång till och kunskap om dagens och morgondagens tekniska system. Det innebär att vi måste ha en försvarsmaterielpolitik som bygger på internationell samverkan. Försvarsindustrins internationalisering är därmed en av förutsättningarna för vår försvars och säkerhetspolitik. Det var mot denna bakgrund som regeringen inledde förhandlingar med Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien kring ett ramverk för ett utvecklat materielsamarbete. Och det är naturligtvis i sin tur anledningen till att vi har den här debatten här i kammaren. Förhandlingarna har gett oss ett avtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin, eller LOI avtalet, som vi oftast säger. Letter of Intent var den form som den första framgångsrika förhandlingen oss emellan ledde till. Det ger vårt land möjligheter att utveckla samarbetet mellan de sex länder som i dag står för över 90 % av Europas försvarsindustrikapacitet. Avtalet reglerar, på folkrättslig grund, förhållandet mellan länderna på ett sätt som liknar en inre marknad. Avtalet skapar förutsättningar för ett ömsesidigt samarbete samtidigt som det säkerställer möjligheter till oberoende. Sverige som ett alliansfritt land har två vägar att gå. Å ena sidan kan vi välja att ha en försvarsindustri som tillgodoser alla våra behov när det gäller säkerhet och försvarsmateriel och därmed ett försvar som har materiel för varje tänkbart hot. Å andra sidan har vi möjligheten att importera vapen och andra materielsystem vid behov. Det är något som vi inte skulle kunna göra utan samarbete. Varför skulle andra länder ställa sina resurser till vårt förfogande om vi valt isolationism? En ökad säkerhet i materielleveranser ger oss en starkare säkerhetspolitisk position som i ett kärvare säkerhetspolitiskt läge ger oss möjlighet att importera det som vi då kan behöva. Import kräver export och vice versa. Jag kan tillägga att en egen försvarsindustri som skulle tillgodose alla behov för vårt land kanske skulle innebära en fördubbling av försvarsbudgeten som i dag ligger på ca 43 miljarder. Jag tror inte att vi är villiga att ställa upp på det. Fru talman! En annan viktig fråga som behandlas i avtalet är synen på krigsmaterielexport. Vårt land har sedan länge en restriktiv inställning till export. Denna hållning har varit ett av våra ingångsvärden i förhandlingarna som ledde fram till avtalet. Min uppfattning är att avtalet motsvarar den väg vi valt i svensk politik, och vi kan konstatera att de övriga länderna intagit samma hållning. En förändrad syn på exportfrågan hos våra samarbetspartner har öppnat möjligheterna för samsyn. Om vi inte inleder ett närmare samarbete med de viktigare producentländerna i Europa kommer vi på sikt att tappa kontrollen över försvarsindustrins verksamhet. Produktionen förläggs då till de länder som har de mest tilltalande exportreglerna, och vi får en konkurrenssituation som troligen på sikt skulle ge liberalare exportkontrollkrav. Det avtal som de sex länderna nu har uppnått ger goda förutsättningar för en ansvarsfull, kollektiv exportkontrollpolitik. Sverige får både insyn i och en möjlighet att påverka exporten från andra länder i Europa på ett sätt som var otänkbart bara för något år sedan. Vi kommer samtidigt att behålla vår nationella exportkontroll för de produkter som svensk försvarsindustri hittills tagit fram och marknadsfört på export. Avtalet gäller framtida produkter och utvecklingen av nästa generations försvarsmateriel till den svenska försvarsmakten. Grunden för kontrollen är Europeiska unionens politiskt bindande uppförandekod för vapenexport. Kontrollen kommer att bygga på listor med godkända destinationer för varje enskild produkt. Listorna måste beslutas enhälligt, och varje land bibehåller därför sitt inflytande över exportpolitiken. Avtalet är också i övrigt helt förenligt med det gällande svenska regelverket för exportkontroll. Inga förändringar behöver göras i vår exportkontrollagstiftning. Fru talman!

Andra element i denna förändringsprocess är Försvarsmaktens omstrukturering och vårt ökade engagemang i internationella fredsbevarande och humanitära insatser. De olika delarna i denna ekvation är beroende av varandra för att helheten ska kunna uppnås. Utan en ökad internationalisering av försvarsindustrin kommer vi i praktiken att få stora svårigheter att på en och samma gång uppnå målet med ett smalare, men vassare försvar - ett försvar utrustat med högteknologisk, men också interoperabel materiel. Målet är att begränsa våra försvarsuppgifter till en rimlig nivå i förhållande till det säkerhetspolitiska läget och att bibehålla vår militära alliansfrihet. Ramavtalet säkrar förutsättningarna för försvarsindustrins internationalisering utan att göra avkall på vår militära alliansfrihet. Avtalet tar samtidigt på ett betryggande sätt hand om internationaliseringens konsekvenser för vår exportpolitik, för vår försvarsforskning och för den militära sekretessen - för att nämna några av de aspekter som behandlas i avtalstexten. Fru talman! Jag vill därför varmt tillstyrka att kammarens ledamöter ställer sig bakom propositionen.

Fru talman! Försvarsministern valde att berömma vissa deltagare i debatten medan han inte var lika glad över att lyssna på vissa andra. Själv lyssnar jag även på dem som tycker annorlunda än mig själv, eftersom jag ser en öppen diskussion som förutsättningen för att vi ska kunna fatta bra beslut. Karin Enström från moderaterna sade att nästa steg, enligt moderaternas syn, är helt gemensamma regler för all vapenexport och krigsmaterielexport inom EU. Anser försvarsministern att det är ett logiskt nästa steg efter att detta avtal har trätt i kraft? En annan fråga gäller den nu avslöjade skandalen om brittisk export av kanoner till Marocko. Marocko håller just nu på att rusta upp. Längs en 160 mil lång militär mur placeras offensiva vapen riktade mot Västsahara. Nu har det visat sig att den brittiska regeringen har brutit mot EU:s uppförandekod, eftersom man har exporterat 30 stycken 105 millimeters kanoner till Marocko. Varför ska vi lita på att ens EU:s uppförandekod kommer att följas i framtiden?
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att Europeiska unionen går in för att ta fram ett gemensamt statistiskt system som gör att unionens länder kan redovisa krigsmaterielexport och möjligen också i en framtid vissa delar av importen. Det tycker jag är positivt. Jag anser att EU:s uppförandekod är ett betydande framsteg. När vi inom kretsen av de sex länderna har diskuterat frågan vidare har vi sett det som naturligt att orientera EU-organen om vad vi gör. Men jag vill säga att det inte finns någon gemensam ståndpunkt mellan de sex som skulle innebära att dagens åtaganden skulle föras över till Europeiska unionen. Har Storbritannien brutit mot Code of conduct? Jag kan inte uttala mig om det. Men anta att avtalet hade trätt i kraft! Anta att det gällde krigsmateriel där det fanns gemensamma komponenter där några länder hade varit inblandade! Då hade det varit fråga om ett gemensamt beslutsfattande. Dessutom: Hade avtalet varit i kraft hade vi säkerligen haft en större insyn i vad Storbritannien, även med en ren nationell produktion, har för exportavsikter. Följaktligen kan exportregimen bli mera åtkomlig för påverkan genom avtalet än utan avtalet.
Fru talman! Det är den brittiska parlamentskommittén som har utfrågat den tidigare utrikesministern Cook. Man har konstaterat att den brittiska exporten till Marocko med största sannolikhet ej är förenlig med den av EU antagna uppförandekoden. Det är inte första gången som sådan här export har ägt rum. Redan 1999 beviljades en export värd 2 miljoner pund. Den här exporten av kanoner var värd ca 1,5 miljoner pund. Frågan är då: Är det svensk syn på vapenexport, den restriktiva synen och den öppna redovisningen, som kommer att påverka de andra fem i ramavtalet? Eller finns det någon som helst risk att den mer slutna synen på vapenexport och den mer liberala synen på export till länder som vi inte vill exportera till kommer att påverka även Sverige?
Fru talman! Mitt intryck är att det under de senaste åren har skett en betydande förändring i inställningen i de länder som vi ska samarbeta med. Det beror bl.a. på förändringar i den politiska bilden. Tyskland är ett viktigt land. Tyskland har enligt min bedömning snarast kommit att inta en hållning som i mycket stor utsträckning påminner om den svenska. Jag har den föreställningen och förhoppningen att när det handlar om gemensamma materielsystem - och där har Sverige naturligtvis har en icke obetydlig andel - kommer vi att ha goda möjligheter att göra våra åsikter hörda om hur regelverk och Code of conduct ska tillämpas. Ginge vi på Vänsterpartiets och Miljöpartiets inställning, dvs. att avslå tillträde till avtal, vad vore då våra möjligheter att påverka i den riktning som vi vill se?

Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande skulle jag vilja fråga försvarsministern hur han ser på det ökade ömsesidiga beroendet, om det inte i sin tur i verkligheten också leder till en alliansliknande situation. Det är min fråga till försvarsministern.
Fru talman! Det har varit intressant att få klart för sig under det här arbetet att Natoländerna egentligen inte har haft ett fastare försvarsmaterielsamarbete. Inom Natoalliansen råder det ett korstryck mellan olika aktörer, och det är inte alls så att alla Natos länder har tillträde till samma materielsystem. För mig förefaller det som om Natoländerna genom det här avtalet har kommit varandra närmare i ett viktigt hänseende, materielsamverkan. Men det är klart att de har det som är grunden i Natoavtalet, nämligen ömsesidiga garantier för varandra i händelse av att de blir angripna. Vi har behov av att kunna stå på vår alliansfria position och ha ett oberoende. Hur ska vi kunna värna detta om vi icke kan vara säkra på att vi kan få importera den allra mest kvalificerade krigsmateriel m.m. som behövs för vårt försvar? Vi når genom samarbetet i den här kretsen en mycket stor trygghet. Den tryggheten ger oss säkerhetspolitiska möjligheter att vidhålla den säkerhetspolitiska alliansfrihet som vi vill kunna stå kvar vid.
Fru talman! Som försvarsministern vet tycker vi moderater att det är ett bra avtal och att ramavtalet leder till flera bra saker, inklusive det ömsesidiga beroendet. Men jag tycker ändå inte riktigt att jag får ett svar på frågan. Man kan tolka konsekvenserna på två sätt, antingen att vi blir mindre beroende eller att vi blir mer beroende. Min tolkning är att vi blir mer beroende och därmed hamnar i en alliansliknande situation med de här länderna.
Fru talman! Anta att vi inte hade avtalet. Det är ju en position som drivs av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vad skulle vi då ha för situation om vi skulle behöva göra materielinköp men blev nekade därför att exportörerna skulle säga att de har andra order som de låter gå före, därför att de går till regeringar som tillhör Nato t.ex.? Det skulle vara en försvagad position som, om den drevs långt, vore till skada för vår alliansfria position och vår säkerhetspolitiska frihet. Min bedömning är att detta avtal, som är accepterat av de fem länder som tillhör Nato, ger oss en ökad möjlighet att värna om vår handlingsfrihet.

Fru talman! Att svensk försvarsindustri har ett starkt behov av ökat samarbete såväl med europeisk som med amerikansk försvarsindustri framhöll jag i mitt anförande. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det endast är samarbetets innehåll och förutsättningarna i det enskilda fallet som ska avgöra valet av samarbetspartner. Sverige att vid sidan av de andra fem länderna sluta avtal med t.ex. USA eller något annat land när det gäller försvarsindustrisamarbete. Det andra gäller Exportkontrollrådet. Det är viktigt att Exportkontrollrådet kommer in så tidigt som möjligt i processen. Man kan ju tänka sig ett scenario där Exportkontrollrådet kommer in lite sent i en process och därmed har svårt att påverka. Sveriges position när det gäller att möta de andra fem länderna kan bli ganska bakbunden och innebära att Sverige inte har samma kraft utan passivt lägger sig. Därför är det viktigt att Exportkontrollrådet kommer in tidigt i processen, så att man redan då kan påverka utvecklingen av samarbetet på ett speciellt område.
Fru talman! Det kanske inte var en slump att den tidigare administrationen, Clintonadministrationen i Förenta staterna, för ungefär ett år sedan började lägga fram förändringsförslag vad gäller tillämpningen av de amerikanska exportreglerna. Min fråga har varit: Skulle dessa förändringar ha kommit i gång om icke vi sex hade börjat vårt förhandlingsarbete och där mycket pekar på att vi kommer att lyckas? Förenta staternas administration lade fram vissa förändringar. Från den svenska sidan är vi bilateralt sett icke nöjda med de öppningar som har gjorts. Men jag har en viss optimism i frågan efter att ha talat med företrädare för både den avgångna och den nytillträdda administrationen. Förenta staternas kongress har en tendens att in i detalj reglera exportreglerna i Förenta staterna och med en rätt merkantilistisk hållning.

Och det är min avsikt att vi ska kunna gå den vägen.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det är den uppfattning som vi också har, att det är viktigt att man nu lyckas med detta och att man inte måste gå via det här samarbetsavtalet för att sluta ett avtal med USA, utan man ska kunna göra det bilateralt. Den öppningen måste finnas menar vi. De andra samarbetsparterna ska inte behöva påverka den utvecklingen. Jag har också en fråga som gäller Exportkontrollrådet som jag vore tacksam att få svar på. Det ligger någonting i mitt resonemang att det är viktigt att Exportkontrollrådet kommer in tidigt för att vi ska ha en bra förhandlingsposition och inte kommer ned med bakbundna händer när vi ska diskutera avtal med de andra parterna. Det parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet kan då få ett reellt inflytande.
Fru talman! Jag har inte den insynen i hur Exportkontrollrådet fungerar i dag. Jag föreställer mig dock som en utomstående att det t.o.m. kan bli en fördel med system som vi nu ska ha och som har kritiserats från en del här i kammaren, nämligen med länderlistor per materielslag. Jag föreställer mig att det kan bli en mer systematiserad form av beredning i vårt exportkontrollråd. Men jag får göra den reservationen att jag inte har insyn i hur arbetet är upplagt. Får jag också göra ett påpekande och ge ett svar med anledning av den förra diskussionsomgången. Jag ser framåt mot att vi ska kunna göra en liknande samverkan med t.ex. de nordiska länderna. Det är min förhoppning att det ska vara möjligt att förhandla fram ett ungefärligen liknande system med våra nordiska grannländer. Det ska vara ett system liknande det som vi nu har liggande här för kammarens ställningstagande.
Fru talman! Karin Enströms fråga alldeles nyss till försvarsministern om just risken för ett allt närmare allianssamarbete är intressant, och försvarsministerns svar är ännu intressantare. Försvarsministern konstaterar att vapensamarbetet blir allt fastare inom Nato. Det är något som man tidigare inte har haft. Nu kommer också Sverige att delta i det fastare vapensamarbetet. Genom avtalet skriver vi också under på att fortsätta att leverera vapen även om militäralliansen hamnar i krig. Detta måste ändå betraktas som en otydlighet kring den svenska alliansfriheten. Jag undrar hur det står i förhållande till de samtidiga deklarationerna från utrikesministern om att Sverige ska bibehålla sin alliansfrihet och t.o.m. fylla den med ett nytt innehåll nu när neutraliteten avskaffas. Jag får inte riktigt de två olika signalerna från regeringen att gå ihop. Det måste ändå betraktas som ett problem. Jag vill att försvarsministern utvecklar resonemanget lite kring den problematiken.
Fru talman! Jag är säker på att det har redovisats under båda utskottens behandling. Men jag lägger gärna fram regeringens bedömning här. Vi har fört en helt öppen förhandling med de andra fem länderna. Det har betytt att vi redovisat att Sverige är ett icke allierat land. Sverige är ett land som har möjlighet att i enlighet med internationell rätt kunna välja t.ex. en förklaring om neutralitet, en position som innebär att Sverige är icke krigförande land eller annat i anslutning till det som vi önskar forma som vår säkerhetspolitik i händelse av krig. Det gäller både i vårt närområde och på annat sätt. Vi har redovisat detta. Det har de fem länderna accepterat. Det redovisas bl.a. i artiklarna 10 och 11 som finns i avtalet. Frågeställningen är klar. Den svenska säkerhetspolitikens möjligheter finns. Det är t.o.m., vilket jag betraktar som ett betydande framsteg, accepterat av våra samarbetspartner.
Fru talman! Jag märker att försvarsministern i sitt svar betonar ordet öppenhet i förhandlingarna. Min andra fråga till försvarsministern gäller just det. I och med att det inte strider mot avtalet att göra landlistorna offentliga är min fråga: Varför inte låta dem vara offentliga för insyn och samhällsdebatt? Det finns tre områden - kvinnoprostitution och barnsexhandel, narkotikaförsäljning och vapenförsäljning - som är de mest lukrativa branscherna i världen. De har en sak gemensamt. Det är att de trivs bäst i mörker. Det är ljusskygg verksamhet. De två förstnämnda har vi inga problem med, eftersom de är förbjudna enligt lagstiftning. Men just krigsmaterielexporten är tillåten med restriktioner. Varför tillåter vi inte att landlistorna blir offentliga i Sverige? Därigenom möjliggör vi en offentlig debatt där beslutsfattarna faktiskt kan ställas till svars, svara på folkets frågor och försvara besluten. Varför ska denna verksamhet ske i skymundan, dold bakom hemligstämplar?
Fru talman! Låt oss tänka på vår egen import. Är vi beredda att minutiöst redovisa all vår krigsmaterielimport? Det är inte så säkert. Det beror på omständigheterna och det säkerhetspolitiska läget. Vi befinner oss ändå i en del av världen där omständigheterna i betydande utsträckning är förutsägbara, där det råder låg spänning och där vi har demokratier som grannar. Hur är det i andra delar av världen? Det gäller även länder som också är demokratier. Är deras förutsättningar lika gynnsamma för import? Det är vad som har gjort och gör att många länder sig vilja ha en restriktiv syn. Jag menar egentligen att detta icke gäller utifrån ett exportperspektiv utan från ett importperspektiv. Det är min förhoppning att samsningen mellan de sex länderna och samarbete inom EU-kretsen och kanske inom det s.k. Wassenaarsystemet kan successivt leda till alltmer av öppenhet. Vi avser att försöka övertyga våra kolleger om att det är bättre att gå den vägen. Men i dag kan regeringen inte föreslå riksdagen annat än det som ligger i avtalet, dvs. listorna kan inte vara offentliga. Däremot har vi i vårt land ett som vi anser gott parlamentariskt kontrollsystem och en god redovisning inför både offentligheten och kammaren varje år av huvuddragen i vår exportinriktning.

Fru talman, bästa ledamöter och åhörare! Lars Ohly har tagit upp de övergripande frågorna kring avtalet. Jag ska ta upp den tråden och spinna vidare på den. Det föreliggande förslaget till avtal bygger på att man vill utveckla en konkurrenskraftig försvarsindustri i Europa. Det ska i första hand ske i de sex länder som initialt ratificerar avtalet, men det ska också kunna skrivas under av andra. Regeringen och utskottet menar att man sedan på lika villkor ska kunna konkurrera med USA. Kan man inte konkurrera kommer köparna i stället att gå till andra säljare. Som en liten jämförelse kan nämnas att USA satsar 38 miljarder dollar bara på försvarsforskning jämfört med de europeiska Natoländernas 11 miljarder dollar. Men det är inte bara för att konkurrera med den helt dominerande amerikanska försvarsindustrin som avtalet kommit till. Man vill också ha möjlighet att samarbeta på lika villkor, som man säger, med USA. Avtalet är inte bara till för att ge de europeiska försvarsmakterna billigare produkter. Det är naturligtvis också så att man vill bevara vunna exportmarknader och vinna nya. Propositionen och utskottets betänkande, och här också försvarsministern, andas tillförsikt att avtalet ska ge möjlighet att behålla de svenska reglerna för vapenexport. Vi som är emot avtalet hyser inte samma tilltro. Vad gäller vapenexportkontrollen är det enligt Vänsterpartiet i synnerhet tre aspekter av avtalet som ger anledning till oro. Avtalet riskerar att leda till en liberalisering av krigsmaterielexportpolitiken, minskad öppenhet samt stora svårigheter att stoppa exporten om situationen i destinationslandet förvärras. Men den svenska riksdagen kan besluta om åtgärder för att värna om öppenheten och en restriktiv exportpolitik. I vår motion visar vi på en mängd punkter där vi ser hoten mot de svenska reglerna och föreslår att Sverige ska agera. Sex europeiska länder med olika tradition ska enligt avtalet för varje försvarsindustriprojekt i konsensus utarbeta s.k. vita listor över de godkända destinationsländerna. Sverige är i sammanhanget ett litet land. Ska man samarbeta om försvarsexport och få ett konsensusbeslut måste en gemensam nämnare skapas. Därmed skulle med stor sannolikhet Sveriges restriktivitet minskas. Som, kära åhörare, i ett äktenskap så kommer kantighet och hävdandet av den egna åsikten att slipas för husfridens skull. Samtliga av de länder som initialt ska omfattas av avtalet har i dag vapenexport till Colombia, Egypten, Kuwait, Saudiarabien och Turkiet. Några av länderna har dessutom export till Indonesien, Indien och Kina. I denna familjs tradition och bland dessa försvarsindustriella förväntningar ska samarbetet ske. Det är svårt att se hur Sverige med ramavtalets nuvarande utformning ska kunna förmå de andra länderna att utesluta destinationsländer som alla samarbetsländer utom Sverige godkänt för vapenexport tidigare. Inom EU har alla länder anslutit sig till den s.k. uppförandekoden för vapenexport. Det är ett fantastiskt dokument! Man har formulerat rekommendationen i åtta kriterier. Om länderna levde efter detta dokument skulle vi inte behöva diskutera frågorna längre. Men problemet är att det inte efterlevs. Enligt reglerna i den europeiska uppförandekoden skulle Colombia, Egypten, Kuwait och de andra destinationsländerna som jag räknade upp inte godkännas för vapenexport. Men trots att alla länder i Europa har undertecknat koden så bryter man emot den. Försvarsindustrin har en stark ställning i Europa - också här. Den trycker på för att få exportera sina produkter till så många länder som möjligt. Svensk vapenexport satte rekord i fjol, kunde man läsa i en artikel från början av mars i år. En talesman för Sveriges Försvarsindustriförening uttryckte sin glädje över ett bra resultat. När hemmamarknaden viker har svensk försvarsindustri lyckats sälja bra utomlands, sade man. Fru talman! Vänsterpartiet har en reservation tillsammans med Miljöpartiet där vi avslår förslaget till avtal. Men vi kräver också förändringar i syfte att här i Sverige öka öppenheten och behålla en restriktiv exportpolitik. Nu övergår jag till de krav som vi har ställt genom motionerna. V, fp och mp har en gemensam reservation där vi föreslår att Sverige ska offentliggöra landlistorna över godkända exportländer efter det att de godkänts av avtalsländerna. Detta är en demokratifråga. Det handlar om att allmänheten ska få insyn i vilka länder Sverige är med och exporterar vapen till. Här hänvisar utskottet till sekretess och påtalar att riktlinjen på området bör vara så stor offentlighet som möjligt med respekt för det som parterna i ramavtalet har kommit överens om. Vi anser att detta är en mycket viktig och allvarlig fråga. Utskottets svar rimmar illa med den svenska regeringens målsättning att öka öppenheten i Sverige och i EU. Vi ser ingen anledning till att inte offentliggöra listorna. Det är ju efter det att beslutet är fattat av de olika länderna som detta skulle ske. Det kan förflyta en avsevärd tid mellan det att en landlista är antagen och till dess att export ska ske. Men det finns ingen rutin inbyggd för förnyad prövning av listorna. Utskottet anser det olämpligt att regelmässigt överpröva ett lämnat förhandsbesked i ett slutskede. Man hävdar att en förändrad slutsats i detta skede kan ge upphov till stor förtroendeskada såväl för Sverige som land som för industrin. Utskottet säger att man ska uppmärksamma förändringar så tidigt som möjligt och då genomföra en ny prövning. Vi håller naturligtvis med om att man ska se förändringar så tidigt som möjligt. Men för övrigt delar vi inte ståndpunkten. Vi anser att Exportkontrollrådet också ska ha rätt att utvärdera landlistorna innan ett definitivt beslut fattas. I avtalet står att ett land får strykas endast om betydande förändringar av dess interna förhållanden, t.ex. fullt inbördeskrig eller en allvarlig försämring av läget för de mänskliga rättigheterna, skett. Man räknar med att det tar ungefär tre månader innan beslut om att ta bort ett land från listan kan fattas. Erfarenheten visar att förändringar kan ske mycket snabbt när en konflikt utvecklas. Under denna tid kan många människoliv spillas. Det är till större skada för förtroendet om export sker till länder som har utvecklat en konflikt. Därför anser vi att Exportkontrollrådet ska granska listorna när produktionen är klar och innan export sker. Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet tagit upp farhågorna för att redovisning av exporten av materiel som producerats tillsammans kommer att försämras i ländernas årliga rapporter om krigsmaterielexport. Vi befarar att det i den svenska rapporten bara kommer att redovisas utförsel till samarbetsländerna, och inte i vilket land den slutliga produkten hamnar. Redan i dag är rapporten begränsad och innehåller inte så mycket information som man i vissa andra av de avtalsslutande länderna ger sina parlament. Därför anser vi att export som är gemensamt producerad också ska redovisas i regeringens årliga rapporter. Fru talman! Det är Vänsterpartiets åsikt att Sveriges deltagande i detta avtal kommer att leda till att svenska vapen eller vapendelar kommer att exporteras till länder som Sverige i dag inte exporterar till. Det är länder där mänskliga rättigheter kränks och där konfliktrisken är stor. Vi tror att detta kommer att försvåra våra möjligheter till förebyggande konfliktlösning och att vår trovärdighet i detta avseende kommer att ifrågasättas. Vapen är inte varor i vanlig bemärkelse. Vapen används inte bara till att ha ett defensivt försvar om man blir angripen, eller av en försvarsmakt för säkerhets skull. Vapen används offensivt i konflikter då länder med våld behärskar grannar eller den egna befolkningen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 5.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 4 och nr 6. Initiativet till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna togs av människor som genomlidit de nazistiska koncentrationslägrens inferno, människor som tog som sin livsuppgift att förhindra att något liknande skulle hända igen. Men snart nog ansåg sig en del likafullt kunna bryta mot de mänskliga rättigheterna, därför att de tyckte att annat var viktigare. Det kunde vara kampen mot kommunismen, kampen mot kapitalismens återinförande och kampen mot s.k. statsfiender. Mänskliga rättigheter sågs visserligen som något bra, viktigt och fint, men i det kalla krigets stormaktspolitiska spel prioriterade man likafullt annat. Konventionen sågs sannolikt av en del som utopisk. I dag är det kalla kriget slut. Vi måste utan skygglappar se var brotten inträffar, oavsett i vilket land de sker. De kan variera i omfattning, och de inträffar i Colombia såväl som på Kuba, i Irak, i Turkiet, i Israel, i Kina, i Ryssland och i USA. Fru talman! Mänskliga rättigheter och folkrätt är två begrepp som på senare tid har ställts mot varandra. Det har sagts att tyngdpunkten förskjutits från folkrätten till de mänskliga rättigheterna. Jag anser detta vara ett felaktigt synsätt. Folkrätten och mänskliga rättigheter ligger inte i olika skålar på samma våg, så att när den ena skålen sjunker stiger den andra, utan i stället hänger de intimt samman. Det sades under Kosovokriget att man kunde bryta mot folkrätten för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. När vi nu ser i backspegeln bör vi nog kritiskt ställa oss frågan om läget när det gäller mänskliga rättigheter blev bättre genom bombningarna av Jugoslavien. Fru talman! I Palestina pågår ett långvarigt brott mot folkrätten, som resulterat i allt allvarligare brott mot de mänskliga rättigheterna. De palestinska områdena är ockuperade av Israel, vilket i sig är ett folkrättsbrott. Men de israeliska myndigheterna nöjer sig inte med detta. Man har i åratal byggt ut israeliska bosättningar på ockuperat område. Detta strider mot Genèvekonventionen, och så sent som i förra veckan beslöt Sharons regering om ytterligare bosättningar. Dessa brott leder också till alltfler brott mot mänskliga rättigheter. Folkrätten och de mänskliga rättigheterna hänger samman. När folkrätten inte respekteras medför det brister i respekten för mänskliga rättigheter och vice versa. Den politik som i dag förs av den nytillsatta Sharonregeringen är militant antipalestinsk. Man utsätter palestinierna för en belägrings-, utpressnings och utsvältningspolitik. Vad kan man vänta sig av en desperat palestinsk befolkning annat än protester och demonstrationer? Den politik som den israeliska regeringen för är en äventyrspolitik. Man förlitar sig på sina vapen och militär överlägsenhet. Vad kan man förvänta sig av palestinierna när den israeliska regeringen leds av en person som efter massakrerna på oskyldiga civila i Sabra och Shatila inte kan ses som annat än krigsförbrytare? Här krävs att Sverige som ordförandeland i EU manar den israeliska regeringen till besinning - och gör det eftertryckligt. För här hotas freden på allvar, och då hotas inte bara palestinierna utan i slutändan även den israeliska statens existens. Fru talman! Brott mot folkrätten har även begåtts på andra håll. I dag bombar USA och Storbritannien Irak utan att detta har något som helst stöd i folkrätten. Från att Saddam Hussein har varit en av USA:s såta vänner under Iraks krig med Iran blev Irak USA:s värsta fiende. Det skedde när Saddam Hussein gick till angrepp mot Kuwait. Det följande Gulfkriget blev ett bakslag för Saddam Hussein, men han avlägsnades inte från makten. Han blev kvar, och hans förbrytelser kunde fortsätta. Han och en liten privilegierad grupp kring honom håller sig kvar vid makten. Han förtrycker sitt eget folk. Han har dragit på sig sanktioner som drabbar det irakiska folket oerhört hårt. Det är uppenbart att dessa sanktioner inte fungerar som det är tänkt. En och en halv miljon människor - varav en halv miljon barn - har dött till följd av sanktionerna, men Saddam Hussein sitter kvar, t.o.m. politiskt stärkt. USA och Storbritannien har fortsatt att bomba i landet, nu inte bara för att upprätthålla FN:s flygförbudsdzoner. Man bombar också i andra delar av landet. Man förstör transportvägar, dammar och annan infrastruktur. Sjukdom och död blir följden, och Saddam Hussein sitter kvar. Vi anser att sanktionerna måste upphävas - åtminstone i den form som de har i dag. Men vi anser att det är mycket viktigt att flygförbudszonerna - den övervakning som syftar till skydd för befolkningen i norra Irak, i irakiska Kurdistan - absolut måste upprätthållas. De flygförbudszoner som är en del av sanktionerna mot Irak har medfört att livet för den kurdiska befolkningen temporärt har förbättrats. Jag blir förvånad när både Moderaterna och Folkpartiet vill att bombningarna av Irak utanför förbudszonerna ska fortsätta, trots att de inte har stöd i någon Fru talman! De mänskliga rättigheterna är eftersatta i flera länder i Mellanöstern. Turkiet är ett exempel. När Turkiet blev kandidatland till EU utlovade landets premiärminister Ecevit bättring. Likafullt har situationen försämrats. Den dåliga traditionen kan sökas i historien. I det ottomanska riket härskade sultanen genom att söndra, genom pogromer och förföljelser av minoriteter. Då genomfördes folkmord på armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Dessa brott ska dagens Turkiet inte lastas för. De begicks av en annan statsbildning än dagens. Dagens Turkiet vägrar dock tala om folkmord. Man talar om tragedier och i bästa fall om massakrer. Och man släpar människor som den assyriska prästen Yusuf Akbulut inför rätta för att han talat om folkmord. Varför kan Turkiet inte erkänna sitt förflutna på samma sätt som Tyskland erkänner sitt? Dagens tyska statsbildning är verkligen en annan än den nazistiska. Förra året fastslog vi i utrikesutskottet och här i kammaren att det handlade om ett folkmord på armenierna. Men erkänner Turkiet folkmordet på armenierna måste man rimligen också göra det när det gäller assyrier syrianer och kaldéer har lämnat Turkiet. De har flytt till andra delar av världen. Det innebär att betydligt fler assyrier/syrianer och kaldéer bor utanför Turkiet än i själva Turkiet. För den minoritetspolitiken ska även dagens Turkiet kritiseras. Sammantaget: Utskottsmajoritetens förslag till skrivning i betänkandet är inkonsekvent och illa genomtänkt. Skulle det likafullt vara genomtänkt gömmer betänkandets beskedliga formuleringar en politisk skandal. Tänk efter vilket stöd utrikesutskottets betänkande skulle ge Yusuf Akbulut när han den 5 april för tredje gången släpas inför rätta.

Fru talman! Den 16 mars 1988 gasade Saddam Hussein ihjäl 5 000 kurder. Då lades en resolution fram i FN:s säkerhetsråd. USA röstade faktiskt emot den. Nu, den 16 mars 2001, förekom manifestationer till minne av Halabja. Jag undrar var solidariteten från moderaterna har varit. Har någon av moderaterna visat sig vid de manifestationerna, i Stockholm, Örebro, Malmö och Linköping, i Sverige över huvud taget? Var är solidariteten med det kurdiska folket? Göran Lennmarker menar att bombningarna är humana och rättvisa om de görs av USA. Men om andra gör det är det inte humant och rättvist. Vi ska vara konsekventa i vår kritik. Bomberna är lika vidriga antingen de faller över Tjetjenien eller Irak utanför flygförbudszonerna. De drabbar den civila befolkningen i de länderna.

Fru talman! Vi är oense på en punkt, nämligen när det gäller att fortsätta bomba Irak utan att ha en resolution. Det står tydligt och klart i vår motion att vi vill ha en ny resolution som ska skydda kurderna och som innebär att flygförbudszonen ska vara kvar. Göran Lennmarker och moderaterna har inte läst den. Vill moderaterna att bombningarna ska fortsätta, oavsett om de sker utanför eller innanför flygförbudszonen? Göran Lennmarker pratar om folkmord. Vi konstaterade i vårt betänkande förra året att folkmord har begåtts av det ottomanska riket på armenierna. I år lägger vi fram en motion och konstaterar att det är ett historiskt faktum att det ägt rum ett folkmord på assyrier/syrianer och kaldéer. Men Göran Lennmarker och moderaterna säger inte ett enda ord om det, varken i anförandet här i kammaren eller i betänkandet. Det är ett konstaterande att det har skett ett folkmord på assyrier/syrianer och kaldéer. Göran Lennmarker och moderaterna väljer att inte säga ett enda ord om det. Däremot talar moderaterna om hur det är i Kurdistan och för det kurdiska folket. Vänsterpartiet vet. Vi har varit i området. Vi vet, genom våra kontakter med kurderna, hurdan deras situation är just i Irak. Vi har dagligen kontakter med det kurdiska folket. Men var är solidariteten? Har ni visat er solidaritet med det kurdiska folket 1988, när Saddam Hussein gasade ihjäl 5 000 kurder i Halabja?

Fru talman! Det är bra att Marianne Andersson, Centern, tar upp just Turkiet och kränkningarna av mänskliga rättigheter där. Vi har en gemensam motion som också Centerpartiet genom Marianne Andersson har undertecknat. Den gäller folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer. Marianne Andersson har i sitt anförande just tagit upp den och även sagt att det skulle vara bra om Turkiet öppnade sina arkiv, som är stängda i dag. Men varför följer inte Centerpartiet upp att det är ett historiskt faktum att det är ett folkmord som begåtts av det ottomanska riket på assyrier/syrianer och kaldéer, som vi gjorde förra året mot Armenien?

Fru talman! Det står helt riktigt i det särskilda yttrande som Marianne Andersson tar upp att när arkiven öppnas och det konstateras att det är ett folkmord, då kan Sverige erkänna det som ett folkmord. Men de här arkiven är stängda och ingen får tillgång till dem annat än historiker som är proturkiska. Då undrar jag: Gör vi inte Turkiet en otjänst om vi inte erkänner detta folkmord? Det banar vägen för att militären ska behålla den politiska makten över Turkiet. Jag tycker att det är nödvändigt och viktigt att Centern stöder denna motion som man varit med och undertecknat och som tar upp att det är ett historiskt faktum att det är ett folkmord som har skett på assyrier/syrianer och kaldéer.

Fru talman! Vi får dagliga rapporter om tillståndet i världen och hur brott mot mänskliga rättigheter begås på alla kontinenter av vårt klot. Vi får det via TV, radio och tidningar. Vi upprörs över dem, och det är därför vi har denna debatt i dag, som bygger på motioner från riksdagsledamöter som vill lyfta fram brott mot mänskliga rättigheter. En källa som vi ofta går till, och som jag tänkte citera i dag, är Amnesty Internationals årsrapporter. Amnesty International har ett gott renommé. Man litar på vad Amnesty skriver och gör. Jag ska ta upp några exempel från Amnestys senaste rapport. I fråga om Kina skriver Amnesty att det under året skedde de allvarligaste och mest omfattande tillslagen mot oliktänkande i Kina på tio år. Tusentals människor greps godtyckligt för att de utövat sin rätt till att yttra sig, till mötes och religionsfrihet. Med stöd av ytterst stränga lagar om statens säkerhet och efter bristfälliga rättegångar dömdes en del människor till långa fängelsevistelser, medan andra utan rättslig prövning dömdes till upp till tre års fängelse för omskolning genom hårt arbete. Det är Kina i dag. När vi diskuterar detta sitter dessa människor i fängelse utan dom och rannsakan. För ett annat kommunistland, Kuba, säger Amnesty International följande. Dissidenter, däribland journalister, politiska motståndare och människorättsförsvarare, utsattes för grova trakasserier under året. Hundratals människor satt fortfarande fängslade för politiska brott. Amnesty International ansåg att några av dem var samvetsfångar. Vissa av rättegångarna mot samvetsfångarna uppfyller inte internationella normer. Man införde nya lagar om bekämpning av sådana som har avvikande åsikter och om utvidgning av bruket av dödsstraff. Minst 13 människor avrättades, och minst nio människor satt fortfarande i dödscell. Det kom några rapporter om misshandel. Det förekom att fångar utsattes för grym, omänsklig och förnedrande behandling. Det är Kuba just nu. Det är Kuba dit ett antal riksdagsledamöter är på väg - en del kanske redan är där - för att delta i en IPU-konferens. Jag skulle önska att de hade tillfälle att ställa lite obekväma frågor när de ändå passar på att vara på Kuba det här veckoslutet. Jag ska ta ytterligare ett par exempel från Amnestys rapport. Jag väljer att göra det därför, som jag sade, att det är stor trovärdighet i rapporten - kanske ibland större trovärdighet än i motioner som riksdagsledamöter väcker. Vad vet jag. För Burma framgår följande. Ett mycket stort antal människor greps av politiska skäl, och 200, av vilka en del var samvetsfångar, dömdes till långa fängelsestraff. Mer än 1 200 politiska fångar som hade gripits tidigare, däribland 89 samvetsfångar och hundratals som skulle kunna vara det, kvarhölls. Ja, ni hörde det: 1 200! Militären fortsatte att gripa civila som tillhörde etniska minoritetsgrupper och använde dem som tvångsarbetare. För Zimbabwe säger Amnesty International följande. Situationen för de mänskliga rättigheterna försämrades under året. Det går alltså åt fel håll. I januari kom för första gången sedan slutet av 1980 talet rapporter om politiskt motiverad tortyr. Det är det Zimbabwe som Sverige har biståndsarbete tillsammans med. President Mugabe bedriver fortfarande sin kampanj mot homosexuella med hatiska tal, och han har därmed rättfärdigat diskrimineringen. Flera medlemmar i organisationer för homosexuella som finns där kunde också rapportera en ökning av utpressningsförsöken mot homosexuella. Jag har tillsammans med några en reservation just på temat homosexuellas situation i världen. FN har inget uttryckligt sagt om detta i sin deklaration. Vi tycker att det är tid att även i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna föra in just de homosexuella, som har en mycket svår situation i många länder. Jag skulle kunna gå vidare med Sudan. Sudan är aktuellt. Här finns också en stark kritik mot Sudan. Det är ett ämne som är aktuellt. Vi såg senast i går i Aftonbladet en rapportering från landet. Ibland går det att känna en viss förtvivlan över att det måste till något extra spektakulärt för att det ska komma upp på dagordningen. Sudanproblemet har pågått i decennier. Vi har alltså mycket fakta på bordet. Vi känner väl alla en viss frustration att ingenting händer och sker när man vet att just i detta ögonblick pågår allt detta. Vi måste alltså på något sätt gå från ord till handling. Vi måste markera, med ord, med debatt, men även med handling - det är viktigt. Folkpartiet menar att det är viktigt att markera tydligt, att säga ifrån. Vi har vissa instrument. De länder som går åt fel håll, som inte premierar demokrati och mänskliga rättigheter, men som vi har nära kontakt med, med biståndsöverföringar, med bilaterala kontakter på biståndsområdet, måste vi vara tydliga mot. Vi måste också ge signalen, att om vi inte ser någon ändring är vi inte beredda att använda svenska skattebetalares pengar för att pumpa in i olika projekt. Då får vi försöka agera på annat sätt, t.ex. via enskilda organisationer. Vi har gjort vissa sådana markeringar. Men jag tycker att vi är lite för flata och långsamma. Jag brukar fundera på Indien och provsprängningarna. Då var vi snabba att dra in biståndet. Vad är det för stor skillnad? Det är en gräslig handling att utföra provsprängningar. Men vilken gräslig handling är det inte att förfölja sitt eget folk? De markeringarna måste finnas. Jag upplever att det finns en större förståelse i dag än vad det har funnits tidigare. Vi börjar lite smått förstå att vi inte kan sitta passiva när det gäller sådana saker, utan vi måste agera konkret - demokratibistånd. Jag hade tillfälle att tillsammans med några kamrater här i salen besöka Israel och Palestina för några veckor sedan. Vi upplevde barnens situation i flyktinglägren. Bortse från alla andra frågor kring skuld och vem som gör vad osv., och tänk i stället på barnen. I Gaza finns det ca 1,3 miljoner människor. Man räknar med att mer än 50 % av dem är under 14 år. Det är barn. Det är barn som inte har föräldrar som kan åka till jobbet. Det är barn som inte har bra skolgång. Det är barn som far illa. Bortsett från allting annat är det en humanitär katastrof. Det är dessa barn som i sin förtvivlan kastar sten ibland, därför att det finns ett sådant samhällsklimat. De blir besvarade med gummikulor, som gör dem invalidiserade och ibland dödar dem. Det är en skam att det internationella samfundet kan låta dessa barn växa upp under sådana förhållanden. Här borde det internationella samfundet och FN kunna göra mer. Problemet är nu att pengarna tryter för UNWRA, som har uppdraget att ta hand om dessa flyktingläger. Jag skulle också lite grann vilja beröra en ö som går i rätt riktning - jag nämnde tidigare Kuba, som går i fel riktning - nämligen Taiwan, som blir demokratiskt och öppet. Det gäller då att föra in Taiwan i värmen, att på olika sätt uppmuntra allt det arbete som Taiwan gör i dag, samtidigt mot bakgrund av hotet från det stora Kina. Vi har reservationer från olika partier just på temat hur man ska underlätta för Taiwan, bl.a. att ta upp frågan om medlemskap i FN och i FN:s underorgan. Varför ska inte en demokratisk stat kunna vara med där? Jag vet att det är ett problem med Kina, men Taiwan skulle ändå kunna vara med i FN parallellt. Vi föreslår också skattebefrielse för Taiwans representation här i Stockholm, liksom vi kan ha det i Taiwan - varför inte? EU:s representation borde förstärkas i Taiwan. Det offentliga utbytet med Taiwan är också väldigt viktigt. Det förekommer alltså att taiwaneser inte får åka in i Sverige, från ett demokratiskt land. Jag ska slutligen ta upp det som har varit uppe här tidigare om assyrier, syrianer och kaldéer. Jag tycker att det är en väldigt svår fråga - jag erkänner gärna det. Det finns en inkonsekvens i de resonemang som jag har hört och läst. Det är bl.a. detta att alla som talar i den här frågan, antingen i majoritetstexten, i reservationstexten eller i det särskilda yttrandet, säger att detta är viktigt och att förutsättningen är att man får en öppen och förutsättningslös forskning kring det hela. Det tycker jag är jättebra. Det är det man ska gå in på, att försöka få fram det materialet och den forskningen och sedan ta ställning. Nu gör reservanterna tvärtom. De tar ställning och säger sedan att det behövs forskning på området och att arkiv ska öppnas. Det är mycket möjligt att när man så småningom får resultatet kommer man fram till att detta var ett rent folkmord. Det viktiga är också att vi i samband med olika oroligheter i världen ofta säger att varför ska vi alltid söka skuldfrågan; det finns många områden på vårt klot där sådana här saker har skett, i Europa, i Amerika och i Afrika. Ska vi då ständigt koncentrera oss på skuldfrågan, eller ska vi försöka vara konstruktiva och göra någonting inför framtiden? Fru talman! Det var vad jag önskade säga. Jag hoppas att jag har yrkat bifall till reservation 10, och om jag inte har gjort det gör jag det nu.
Fru talman! Jag vill säga till Karl-Göran Biörsmark att det är bra att man går in på Amnestys hemsida och hämtar den information som är värdefull när det gäller mänskliga rättigheter. Jag vill också hedra Karl-Göran Biörsmark för att han tar upp de palestinska barnens situation i Palestina och i flyktinglägren. Det är väldigt bra att man från Folkpartiet lyfter upp den frågan. Jag noterade också att vad Amnesty säger om Turkiet har inte Karl-Göran Biörsmark tagit upp. Men man kan inte ta upp alla länder, precis som han sade. Karl-Göran Biörsmark sade också om folkmordet på assyrier, syrianer och kaldéer att de som har skrivit det särskilda yttrandet vill att man först ska forska och sedan konstatera. Han frågade varför man ska göra tvärtom, som reservanterna vill. Vi gjorde precis så förra året, när vi sade att det folkmord som skedde på armenierna 1914-1918 var ett historiskt faktum, att det ska vara öppet för alla forskare och att det ska göras en internationell forskning kring detta. Varför gör vi inte på samma sätt i detta fall när det gäller assyrier, syrianer och kaldéer? Är det inte samma folkmord vi pratar om?
Fru talman! Det är en mycket relevant fråga som Murad Artin ställer, och det är den jag har brottats med. Jag har känt att om man går in på den här andra vägen, att först fördöma eller konstatera - vi skulle kunna göra på det sättet i fråga om många folkmord - är det fel väg att gå. Jag erkänner gärna att jag själv skulle behöva ha mer kunskap i fråga om detta även om jag har rest i östra Turkiet och varit i Diyarbakir, Mardin och Midiat och i klostren Ma Gabriel och Safaran, och jag har talat med folk. Det är olika uppfattningar och olika diskussioner. Det är väldigt svårt att ha en absolut klar linje. Det har jag känt. För att kunna ha en egen ståndpunkt vill jag ha mer av forskning och mer av öppenhet. Det är det vi ska söka. Vi ska naturligtvis fördöma den behandling som de som bor i Turkiet får, t.ex. den assyriske prästen, därför att de lyfter upp frågan. Det ska vi naturligtvis reagera stenhårt på. Vi ska ta upp det till ytan och diskutera det. Men jag har, som sagt var, själv känt att jag måste ha lite mer på fötterna. Det kan forskningen hjälpa till med.
Fru talman! Det är väldigt bra att Karl-Göran Biörsmark tar upp behandlingen av minoriteter i Turkiet. Den assyriske prästen Yusuf Akbulut har sagt att detta folkmord på armenierna har drabbat även assyrier, syrianer och kaldéer. Det är väldigt viktigt att vi tar upp det också. Den assyriske prästen Yusuf Akbulut har i Turkiet ställts inför rätta, och han kanske får livstids fängelse för detta uttalande. Det är väldigt viktigt att vi kritiserar dessa handlingar och fördömer dem, precis som Karl-Göran Biörsmark säger. Att konstatera att det är ett historiskt faktum att folkmordet har skett är väldigt viktigt för just alla dessa assyrier, syrianer och kaldéer, för deras historia. Det fanns över 4 miljoner assyrier, syrianer och kaldéer i området, och i dag finns knappt 50 000 människor där. Vad handlar detta om? Handlar det inte om folkmord? Handlar det bara om en tragedi, enligt den turkiska statens propaganda?
Fru talman! Återigen understryker jag vikten av att backa upp de människor som för upp det här till ytan och talar om det, precis som Murad Artin gör här. Vi bor i ett fritt land och kan göra det utan att få bekymmer för det. Det sätt på vilket Turkiet behandlar sina medborgare är helt fel. Det är det första jag kan konstatera. Det andra är det jag sade tidigare, att jag skulle vilja se forskningen först. Jag vill se öppnade arkiv. Jag vill se fakta på bordet. Jag känner naturligtvis till det här folkets lidande, men att gå ut och anklaga någon för ett folkmord är ett ganska stort steg. Därför har jag tagit ställning för att i det här fallet inte reservera mig utan nöja mig med ett särskilt yttrande, där vi lyfter fram just den här problematiken. Slutligen vill jag än en gång säga att både majoritetstexten, reservationstexten och det särskilda yttrandet säger samma sak. Vi måste ha forskning. Då tycker jag att det är en liten kullerbytta att man först gör ett konstaterande och sedan begär forskning. Jag begär forskning, och sedan kommer konstaterandet.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar är ett betänkande där utskottet behandlar de många motioner som väcks i riksdagen årligen om mänskliga rättigheter. Det är oerhört angeläget, som jag ser det, att riksdagen arbetar mycket med mänskliga rättigheter och agerar för att försöka förhindra övergrepp på människor. Betänkandet blir dock lite historia, för under tiden pågår det tyvärr en massa övergrepp som skulle behöva tas upp i debatten och också finnas med i betänkandet. Det övergripande, som jag heller inte tycker att vi riktigt debatterar, är hur man ska förhindra övergrepp och hur man ska kunna få en politik som leder fram till att vi får färre övergrepp i världen. De brott som hela tiden pågår mot mänskliga rättigheter och mot människors möjligheter att vara den de är och den de vill vara är kärnan i kravet på att människor ska ha rätt att vara den de är. I ett flertal motioner som tas upp i detta betänkande finns det med. Det gäller också behovet av att lyfta frågor till FN-nivå för att få internationella konventioner som bättre tar vara på människors behov och människors möjligheter att få vara den de är i ett land som inte alltid tar vara på det. Som jag ser det finns det anledning att titta på kommande frågor, som kommer att leda till större problem i världen. En del av det är ju miljöfrågorna. Det gäller vattenfrågan, t.ex., och matfrågan. 2005 anses det att två tredjedelar av världens befolkning kommer att lida av vattenbrist. Fundera lite grann över konsekvenserna av detta när det gäller människors möjligheter att få leva under värdiga förhållanden. Tar man ett land som Kina kan man se att grundvattennivån sjunker med 1,6 meter per år. Vi kan bara fundera lite grann över vad som händer med mänskliga rättigheter i Kina när man kanske inte längre kan få upp vatten för att odla det ris som är en av de viktiga grundstommarna i Kinas ekonomi. För fem år sedan fanns det 25 miljoner miljöflyktingar i världen. Hur många de är i dag är det ingen som riktigt vet, men de har tyvärr inte blivit färre under årens lopp. Klimatfrågorna och vattenfrågorna måste i detta sammanhang lyftas in som viktiga för att människor ska ha möjligheter att leva i en bra miljö där också de mänskliga rättigheterna tas till vara. En annan del i detta är naturligtvis krigets roll. Egentligen skulle jag önska att man kunde förbjuda alla krig, därför att krig alltid leder till övergrepp på människor. Vi kan se en mängd exempel på krig som pågår och som innebär stora övergrepp på människor - i Sudan och Demokratiska republiken Kongo, för att bara nämna ett par länder som har varit relativt aktuella i debatten. Det finns en mängd krig som pågår och som kanske är mer tysta krig, därför att de har pågått så länge att ingen riktigt längre orkar bry sig. Men inte ens när freden kommer kan man säga att det finns mänskliga rättigheter i ett land som varit krigsdrabbat. Ta minorna som ett exempel. Vad är det för mänskliga rättigheter man har kvar när man inte längre som litet barn kan springa runt i sin boendemiljö utan att känna rädsla för att trampa på en mina som kanske innebär att resten av livet är förstört eller i alla fall väldigt begränsat av ett handikapp som man kan bli tvingad att leva med? De här grundläggande delarna tror jag att det är oerhört angeläget att man också tar itu med om man menar någonting med mänskliga rättigheter på lång sikt. Om man inte kommer åt det kommer man inte heller åt de mänskliga rättigheterna. Naturresurserna är andra delar i detta som också ofta leder till övergrepp på mänskliga rättigheter.

Det här kan vi se i länder som Sudan, Kongo och Man tror att USA borde vara ett föregångsland när det gäller demokrati, men vi kan fortfarande se hur indianerna får flytta på sig på grundval av intresset för att komma åt naturresurser. Chile och Mexiko är andra länder där man märker av detta. Förutom att vi har en del reservationer som jag naturligtvis stöder tänker jag yrka bifall till reservationerna 3 och 4. I övrigt stöder jag naturligtvis de reservationer vi har, men för tids vinnande tänker jag inte ta upp dem till omröstning. I detta sammanhang tycker jag att det är viktigt att lyfta in kurderna och kurdernas situation. Det är ett folk som under många år har varit förtryckt - det kanske mest förtryckta folket i världen. Deras mänskliga och naturliga rättigheter kränks ständigt - dagligen, skulle jag vilja säga. Nyligen var jag på Sergels torg för en demonstration som anordnades av kurderna med anledning av att det var 13 år sedan övergreppet i Halabja inträffade - en massaker som innebar att en hel by förintades på bara några minuter. Kanske 10 000 människor försvann och finns inte längre kvar. Det var ett stort övergrepp med fruktansvärda konsekvenser för dem som levde där och för deras nära och kära, naturligtvis. Det här är bara en bild av hur mycket det irakiska folket har fått vara med om och tvingats utstå. Vi har stor förståelse för många människor från dessa länder. Kurderna har tvingats att fly och bosätta sig i länder där de kanske egentligen inte skulle vilja bo, men omständigheterna gör att de tvingas leva på flykt. Därför är det oerhört angeläget, som jag ser det, att just kurdernas situation uppmärksammas mer och tydligare.

Men det finns naturligtvis fler länder som är med i det här. Armenierna, assyrierna, kaldéerna och deras situation har vi ju behandlat i utskottet. Jag tycker att det är oerhört angeläget att de här frågorna tas upp. Man kan kanske tycka att historien inte alltid är så viktig utan att framtiden är viktigare. Men för att klara av de framtida frågorna måste man också analysera och komma till rätta med de historiska frågorna. Just när det gäller armeniernas historia borde de här frågorna kunna tas upp och hanteras lite annorlunda också i utskottet, som jag ser det. Det finns också fler närliggande folkmord som det finns anledning att uppmärksamma. När det gäller Östtimor träffade jag, liksom Marianne Andersson, representanter från Caritas i morse här i riksdagshuset. Det är faktiskt mycket aktuellt att fundera över vad som händer där framöver. Jag förstår att människorna där känner en stor oro över vad som kommer att hända. Det är ju nu FN-styrt. Förhoppningsvis ska de så småningom kunna ha ett demokratiskt val. De känner naturligtvis en stor oro över vad som kommer att hända framöver. Men det finns också krav på att man faktiskt ska komma till rätta med ansvarsfrågan när det gäller dem som en gång begick övergreppen. En viktig del är väl att vi i Sverige kan vara med och hjälpa till, med de kontakter vi i dag har med Östtimor, för att se till att Östtimor nu kan gå in i en fungerande demokrati där människorna, som bor i landet, också har möjlighet att känna att de är delaktiga och att deras rättigheter tas till vara. De känner med all rätta en viss oro inför vad som kommer hända när valrörelsen drar i gång och den internationella bevakningen så småningom drar sig tillbaka. Det är viktigt att man också har en fortsatt öppen och aktiv roll tillsammans med Östtimor. I det här betänkandet har vi också med en motion som egentligen kanske inte skulle behandlas i det här betänkandet utan i betänkandet om FN:s roll och framtid, men nu hamnade den här. Därför tänker jag ändå nämna den. Det är en motion som vi har väckt om att det behövs en särskild FN-konferens om djurens rättigheter. Den senaste tidens debatt om djurens situation och matfrågorna visar väl med all tydlighet att det inte längre är nationella frågor. Det är internationella frågor. Djuren har blivit en industriprodukt, och det tas inte längre hänsyn till deras naturliga beteenden och förhållanden. Liksom man har haft en FN-konferens om den biologiska mångfalden finns det all anledning att ha en FN-konferens om djurens rättigheter för att belysa den internationalisering som sker också på det området.

Fru talman! Vi lever i en värld där det fortfarande år 2001 begås brott mot mänskligheten. Det är en värld där stater förtrycker medborgare, där de mänskliga rättigheterna kränks, där människor diskrimineras på grund av åsikt, kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller av andra anledningar. Det är en värld där rättsövergrepp begås, där oskyldiga fängslas och torteras för sin strävan och längtan efter demokrati och frihet. Det är en värld där TV och radio kontrolleras av auktoritära regimer. Listan kan göras lång. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är en kamp som måste föras på flera fronter genom olika former av bistånd från det internationella samfundet, från länder och organisationer. Ibland ser vi inte alls eller inte förrän efter mycket lång tid frukten av de insatser som gjorts. Ibland sker det överraskande och glädjande nog snabbt och stundtals helt utanför vår kontroll. Många gånger handlar det också om ett långsiktigt förändringsarbete, ett arbete som inbegriper kontakter och utbyte för en uppbyggnad av fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är också här barnen kommer in. För några veckor sedan debatterade vi här i kammaren barnens rättigheter. Här nämndes då inte minst utbildningens stora betydelse. Utbildningsväsendet är en viktig källa för demokrati. Att tre fjärdedelar av barn i utvecklingsländerna numera skrivs in i grundskolan är en utveckling i positiv riktning. Samtidigt finns det dyster statistik som säger att ett av fyra barn som börjar skolan inte fullföljer fem klasser. I Sydostasien slutar mer än 40 % av eleverna, och i Afrika, söder om Sahara, slutar var tredje elev före femte klass. Det är uppgifter som tål att funderas på en stund. Om det inte är dagens barn och ungdomar som utgör framtidens normbildare, vilka är det då? Dagens barn och ungdomar är framtidens samhällsbyggare och makthavare, framtidens kunskapsingenjörer i världen. Fru talman! Inte minst därför är det viktigt med utbyte mellan unga och mellan grupper av ungdomar i världen, mellan t.ex. studenter i olika länder. Sedan flera år tillbaka driver det socialdemokratiska studentförbundet ett demokratiprojekt i Burma. Projektet syftar till att sprida kunskap och demokratiska idéer hos de organisationer som verkar för politisk förändring i Burma. Som vi vet är Burma, och som K-G Biörsmark också har tagit upp tidigare, ett land där övergreppen mot de mänskliga rättigheterna är omfattande. Sedan 1988 styrs landet av en militärregim som hittills vägrat att föra en dialog med den demokratiska oppositionen, även om vissa framsteg nu kan märkas. Det var således studenterna i Burma som stod i första ledet för den demokratirörelse som så blodigt slogs ned för tio år sedan. Sedan dess har många studenter tvingats fly till gränsområden och lever i dag som flyktingar i exil. Efter snart 40 år av auktoritärt militärstyre finns behov av att utbilda människor som kan leda och aktivt delta i en demokratisk process när en sådan väl kommer till stånd. Kunskaper i t.ex. praktiskt utövande av demokratiarbete är därför viktiga. Burma är följaktligen ett land i behov av en demokratisk utveckling men också ett land där det kan finnas utsikter för en utveckling i rätt riktning. Den senaste utvecklingen i Burma ger mycket riktigt upphov till en försiktig optimism, som vi i utskottet uttrycker det. Tidigare i år frigav militärregimen den främste företrädaren för den demokratiska oppositionen. En trevande dialog har inletts mellan parterna, och oppositionen menar att det är det mest positiva som har hänt på flera år i Burma. Fru talman! I vårt betänkande finns en motion angående Moldavien. Den handlar om personer som blivit fängslade utan rättegång, däribland en man vid namn Ilie Ilascu. Vid det tillfälle då motionen behandlades fick utskottet information om att Ilascu hade släppts och invalts i det rumänska parlamentet. I går nåddes vi av uppgifter om att det tyvärr råder oklarhet om Ilascu verkligen har blivit frigiven. Mycket pekar på att så inte är fallet. Därför förutsätter jag att OSSE följer fallet och att vi snart får korrekta uppgifter om Ilascus situation och om vad som verkligen har hänt. Till vårt betänkande har fogats tio reservationer. Jag tänker kommentera några. En reservation som redan blivit mycket omdebatterad här i dag är den som handlar om folkmordet på assyrier syrianers och kaldéers historia beskrivs. Jag har också förståelse för att man vill bli rättfärdigad och få en rättvis behandling. Jag motsäger inte på något sätt att detta folk har dödats, fördrivits och förföljts på ett mycket brutalt sätt. Utskottet har i ett flertal betänkanden uttryckt starka fördömanden av hur framför allt assyrier/syrianer har behandlats i Turkiet. Vi har uttalat oss om det angelägna i att dessa folkgruppers mänskliga rättigheter blir respekterade. Vi har beskrivit den svåra situation de levt i och det förtryck de utsatts för såväl av turkisk regering som av PKK i Turkiet. Dessa uttalanden har utskottet kunnat göra med stöd av rapportering från många olika källor, bl.a. MR-organisationer och FN Motionärerna vill ha samma erkännande för assyrier/syrianer och kaldéer som armenierna fått när det gäller folkmord. Detta fastslogs i en FN-resolution Med vår skrivning i detta betänkande förnekar vi naturligtvis inte något som har hänt assyrier/syrianer och kaldéer. Det skulle mycket väl kunna vara sant att det var ett folkmord, det förnekar vi inte, som dessa folkgrupper utsattes för. Men det är samtidigt en omöjlighet för oss att uttala oss om detta. Vi kan inte som ett utskott i Sveriges riksdag ta på oss att göra en sådan folkrättslig prövning. Folkmord är ett väl definierat folkrättsligt begrepp som inte kan användas utan att en omfattande opartisk bevisning föreligger. Sådan bevisning har vi inte haft tillgång till. Hade den funnits hade FN tagit upp detta i en resolution. Jag måste fråga: Hur ska vi kunna kräva en noggrann efterlevnad av folkrätten i Turkiet om vi samtidigt själva är slarviga med begreppen? Detta har de flesta partiföreträdarna i utskottet förstått. Därför är det bara Vänstern och Miljöpartiet som står för reservationen. Det är viktigt att vi ställer krav på att de historiska brott som begåtts tas fram i ljuset. Jag anser precis som motionärerna att ju större öppenhet Turkiet visar i dessa frågor, desto mer bidrar detta till att stärka Turkiets demokratiska identitet och trovärdighet. Jag vill också kommentera reservation 5, som handlar om bombningarna i Irak. Jag ser att Göran Lennmarker, som talade för Moderaterna i den här frågan, inte finns kvar i kammaren, men jag riktar mig till honom och även till Folkpartiets representant. I denna reservation försvarar Moderaterna och Folkpartiet bombningarna över Irak. Det är ett häpnadsväckande ställningstagande. Det ni deklarerar betyder att ni helt och hållet underminerar FN:s auktoritet och att ni totalt saknar känsla för vad vi står upp för. Det är inte rätt att partiföreträdare i Sveriges riksdag kan underminera det goda stöd som FN faktiskt har i Sverige. Jag tror att ni drivs mer av att rättfärdiga USA:s handlande än av att visa omsorg om kurderna. Mig veterligt har Moderaterna aldrig skrivit en motion om kurderna. Enda gången ni reagerar till förmån för kurderna är när USA:s agerande ifrågasätts. Ni skriver att bristen på mandat inte får vara ett hinder för agerande. Menar verkligen moderater och folkpartister att det är fritt fram, att alla kan göra precis som de vill och att det går bra att strunta i FN stadgan? Hur ska vi kunna begära av Saddam Hussein att han ska efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner när det gäller mänskliga rättigheter och folkrätt när vi själva anser oss befriade från FN-stadgan, som USA gör i det här fallet? Jag vill också säga några ord om reservation 6. I den här reservationen beskrivs hur det irakiska folket har drabbats av att sanktionerna inte haft avsedd verkan. Sanktioner är ofta trubbiga instrument. Trots att FN försökt mildra verkningarna för civilbefolkningen genom olja-mot-mat-programmet är situationen mycket svår. Vi kan konstatera och erkänna att försöken att tvinga regimen till samarbete har misslyckats. Det pågår ett arbete i FN med att förfina sanktionsinstrumenten, och vi måste snart se resultat av detta. Men det krävs någon form av handling av Saddam Hussein. Han driver ett ohyggligt maktspel för att få FN på knä. Han håller undan nödvändiga varor för att vända folket mot omvärlden och för att peka ut en fiende. Sanktionerna i sin nuvarande form måste upphöra - men inte utan motprestation från Saddam Hussein. Sverige hör till de största givarna av humanitärt bistånd till Irak. Jag kan alltså konstatera att FN och Sverige värnar mycket mer om det irakiska folket än vad Saddam Hussein gör. Jag vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det var många frågor på en gång. Jag börjar med att kommentera er reservation när det gäller diskriminering av homo och bisexuella. Först vill jag säga att det inte råder någon motsättning mellan majoriteten och reservanterna när det gäller viljan att stärka skyddet för homo och bisexuella bl.a. genom att få också deras rättigheter uttryckligen erkända av hela det internationella samfundet. Det vill vi också. Men vi menar att det måste finnas rätt förutsättningar. Jag uppfattar att motionärerna vill driva frågan till en omröstning i FN. På goda grunder vet vi att den omröstningen kommer vi att förlora, och då förlorar också de homosexuella på det. Vi tycker att man ska driva frågan, men kanske inte till sin spets. Vilket ansvar tar Marianne Andersson, som menar att man ska framkalla en negativ reaktion som i så fall blir väldigt svår? Och vilket resultat blir det för de grupper som är utsatta med ert förslag? Är det inte bättre att påtala problemen och inrikta sina ansträngningar på att få en majoritet av medlemsländerna att ändra sin syn? Är det inte bättre att vi går den vägen? Först då tycker jag att man ska driva fram en omröstning i FN, och den situationen har vi tyvärr inte i dag. När det gäller Östra Timor tror jag säkert att vi är helt överens om att uppbyggnaden bör ske med en samordning och att det bör ske så friktionsfritt som möjligt. Vi vet ju att en stor del av samhället var nedbränt och bara bestod av förkolnade rester.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

Fru talman! Det är väl känt att Sverige driver den här linjen i alla internationella sammanhang, alltså att diskriminering och bestraffning av personer på grund av sexuell läggning står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Det här driver vi i kontakten med biståndsländer och kandidatländer för att så småningom komma fram till målet att man känner att det inom FN finns en majoritet och att det på det sättet kan fattas ett beslut. Jag tyckte inte heller att jag fick något riktigt svar på mina frågor. Det får väl anstå till nästa gång.
Fru talman! Först vill jag kommentera den reservation som jag står bakom tillsammans med moderaterna om flygförbudszonen. Det är ju ofta så att man hör människor säga: Varför gör inte FN något? Det gäller t.ex. när det sker massmord på människor, som i det här fallet kurderna. Det är klart, skulle inte den här skyddszonen finnas - vi har pratat mycket om folkutrotning här i dag - är det en folkutrotning på gång. Det är just detta som vi måste förhindra. Sedan begärde jag också ordet för att gå vidare på samma tema som Marianne Andersson egentligen. Jag är inte riktigt nöjd med det svar som hon fick. Det är ju så att FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna tar upp sådant som ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk och annan uppfattning osv. Vad vi vill är att man ska förtydliga att det också gäller sexuell läggning. Detta är ett jätteproblem i många länder. Det är fängslanden och förföljelser. T.o.m. dödsstraff förekommer på det här området. Jag förstår inte riktigt resonemanget att det inte är läge att driva frågan nu. Då är frågan: När är det läge att göra det?
Fru talman! Jo, det är läge att driva frågan, men inte till en omröstning som motionärerna vill. Det är det som vi har regerat på i det här sammanhanget. Sedan tyckte jag att K-G Biörsmark mycket enkelt slank undan ansvaret för att ni har ett ställningstagande där ni menar att man kan göra precis som man vill och att man bara kan strunta i FN-stadgan. Är det så K-G Biörsmark ser på FN:s principer?
Fru talman! Det är det naturligtvis inte. Vi har haft den här diskussionen många gånger, och jag vet att vi har olika uppfattningar även på det här området. Vi har ju från vår sida arbetat för att ändra FN stadgan så att man ska kunna gå in i interna konflikter med ett FN-mandat. Det kan man inte göra i dag. Det har även gällt agerandet från EU:s sida, att man kan agera enligt FN:s principer. Här är det faktiskt fråga om folkmord. Sedan vill jag gå tillbaka till den fråga som jag egentligen inte fick svar på. Marianne Jönsson säger att man inte ska driva det här till omröstning för man vet att man förlorar. Tänk om vi hade den attityden här i kammaren! Jag vet ofta att jag ska förlora omröstningar här. Jag gör det i fråga om det här betänkandet i dag och jag gör det i andra sammanhang. Skulle det betyda att jag inte skulle driva frågorna? Det finns en opinionsbildande del i detta att argumentera och votera. Eventuellt förlorar man sin votering. Men det betyder inte att man har gjort ett felaktigt eller dåligt arbete. Tvärtom är det kanske då det blir tydligt, när man sätter sig i FN och voterar om detta eller försöker driva fram det till en votering. Varför driver vissa länder frågor år ut och år in och förlorar? Man vinner kanske det ena landet efter det andra. Det är ju så opinionsbildning och politiskt arbete går till. Jag förstår inte resonemanget att det skulle vara något konstigt att man driver det här för att man vet att man ska förlora en votering. I en demokratisk process är det helt naturligt att man gör så.
Fru talman! Men K-G Biörsmark, vilka är det som blir förlorarna om man driver frågan till sin spets? Jo, det är just de homosexuella. Det är just dem som vi vill värna. Det är för dem vi vill driva frågan om att man inte ska diskriminera och bestraffa. Vi har inte samma uppfattning, K-G Biörsmark.
Fru talman! Jag har egentligen två frågor till Marianne Jönsson. Den ena handlar om Turkiet och den andra handlar om Irak. Jag tar först upp frågan om Socialdemokraterna och Carina Hägg, likaså, har varit i Turkiet och bevakat rättegången mot den syrisk-ortodoxa prästen Yusuf Akbulut. Jag hoppas att Marianne Jönsson vet varför Yusuf Akbulut har anklagats. Det har kommit flera brev just från den turkiska ambassadören. Jag har breven här. Jag har också propaganda som kommer från Turkiet, som är från den turkiska staten direkt till utskottsledamöterna. Också Marianne Jönsson har fått det här. Där står det om folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer att vi ska rösta mot denna motion. Man uppmanar precis alla riksdagsledamöter som sitter i utrikesutskottet att rösta mot. Man säger att detta är en tragisk händelse, enligt de papper som finns här. Det står också att vi ska lämna detta åt historiker och att inte politiker ska fatta beslut om detta. Det är precis det som Marianne Jönsson också säger. Just de orden står i betänkandet, att det är en tragisk händelse, att detta inte har hänt. Samtidigt säger Marianne Jönsson att hon inte förnekar att det är ett folkmord. Men varför säger man inte detta i betänkandet?
Fru talman! Det har jag ju förklarat för Murad Artin för en lite stund sedan. Jag har sagt att folkmord är ett definierat folkrättsligt begrepp och att man inte kan använda det hur som helst. Man måste ha en bevisning. Nu frågar jag Murad Artin: Vilka belägg har Murad Artin för att kunna konstatera detta? Denna motion har ju väckt en känslostorm som Murad Artin måste ta ansvar för. Allt det som vi har sagt i tidigare betänkanden i denna fråga är ju inte utraderat. Den uppfattning som vi har i denna fråga finns ju med.
Fru talman! Marianne Jönsson vill ha bevis. Yilmaz Kerimo som sitter här är ett bevis. Han är assyrier, och hans farföräldrar blev utplånade av just det ottomanska riket. Andra assyrier/syrianer och armenier som inte finns i dag i Turkiet är bevis på att det har varit en utplåning av just dessa folkgrupper. Det var flera miljoner som bodde i området. I dag finns det bara 50 000. Detta är bevis. Marianne Jönsson säger att hon inte förnekar det. Men när det gäller de ord som finns i propagandan som kommer från den turkiska staten så stod det i betänkandet att det är en tragedi, precis samma ord. Min andra fråga handlar om Irak. Det är bra att Marianne Jönsson tar upp detta. Jag stöder till punkt och pricka det som hon har sagt när det gäller moderater och folkpartister, att de stöder bombningarna av Marianne Jönsson säger också att hon tycker att sanktionerna som de är utformade i dag inte är bra. Men varför är Marianne Jönsson och socialdemokraterna inte beredda att jobba aktivt för att sanktionerna ska hävas och ersättas med andra sanktionsmetoder? De nuvarande sanktionerna är vidriga och drabbar det irakiska folket. En och en halv miljon människor har dött på grund av dessa sanktioner.
Fru talman! I detta sammanhang har vi ingen annan uppfattning. Men jag vill påstå att Sverige är drivande i frågan att förändra sanktionerna. Men vi kan inte låta sanktionerna upphöra helt utan att vi får en motprestation av Saddam Hussein. Vi får inte glömma varför de infördes. Men vi arbetar aktivt med att förändra och försöka specialisera sanktionerna så att de verkligen drabbar regimen och inte folket. Det arbetet pågår, och jag sade också att jag hoppas att vi snart får se ett resultat. Jag ska sedan återgå till frågan om assyrier/syrianer. Jag tyckte inte att jag fick något tillfredsställande svar på min fråga, vilka belägg som Murad Artin har. I stället försöker Murad Artin att få det att se ut som om Turkiet har påverkat min inställning. Sveriges inställning när det gäller Turkiet är mycket väl känd. Det är också mycket väl känt att vår utrikesminister har gjort flera besök i Turkiet för att där påtala de kränkningar av mänskliga rättigheter och den diskriminering som förekommer mot minoriteter. Jag tycker att det var ett ganska fult påhopp. Jag vill också fråga hur vi ska kunna kräva en noggrann efterlevnad av folkrätten från Turkiets sida om vi samtidigt slarvar med de begrepp som handlar om det folkrättsliga.

Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om kurdernas situation och regeringens agerande i Turkiet. Vi påpekar ju från utskottets sida att det är ett problem fortsättningsvis i Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter. Då vill jag veta lite grann hur det socialdemokratiska partiet och regeringen tänker agera inom EU när det gäller Turkiet som ansökarland. Det som vi har sett är att man har varit ganska tystlåten i Turkietfrågan efter att Turkiet antogs som ett tänkbart medlemsland i EU. Jag skulle vilja ha en redogörelse för hur man agerar för att Turkiet ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter.
Fru talman! Marianne Samuelssons fråga förvånar mig väldigt mycket.

Den handlar nämligen om att man vill att det ska utses ett sändebud. Jag måste fråga Marianne Samuelsson: Vilket sändebud handlar det om, varifrån ska detta sändebud sändas, och hur är det tänkt när det gäller den frågan?
Fru talman! Jag tycker inte att jag blev särskilt mycket klokare när det gäller vad regeringen gör annat än att Anna Lindh har varit i Turkiet ett flertal gånger. Det är väl fler som har varit i Turkiet, och alla har inte varit särskilt nöjda när de har kommit hem i fråga om vad Turkiet i dag gör när det gäller mänskliga rättigheter utan snarare varit väldigt upprörda över att det görs alldeles för lite. Jag tycker alltså inte att jag fick svar på min fråga när det gäller hur regeringen agerar för att Turkiet ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter för att över huvud taget vara värdigt att ingå i EU. Detta är ju oerhört viktigt, eftersom det är nu som man har en möjlighet, som jag ser det, att ändå försöka förändra och påverka Turkiet när det gäller dessa frågor om mänskliga rättigheter och framför allt hur man hanterar den kurdiska befolkningen i detta sammanhang. Jag tycker att det är ganska tydligt när vi säger att det behövs ett särskilt FN-sändebud som bevakar de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Det har ju socialdemokraterna i det här fallet inte tyckt. Det räcker tydligen att Anna Lindh åker dit då och då. Vi skulle vilja ha en kontinuerlig bevakning som finns på plats hela tiden.
Fru talman! Jag vill ändå påstå att Sverige är mer pådrivande när det gäller mänskliga rättigheter i Turkiet än andra länder. Och det som Marianne Samuelsson säger är mycket riktigt, nämligen att många av oss har besökt Turkiet och kan rapportera om de problem som förekommer. Och det är väl bra att de kommer fram i ljuset. Sedan tyckte jag inte att jag fick något besked om det särskilda sändebudet. Det är väldigt otydligt. Är det EU, OSSE eller FN som ska utse särskilda sändebud? Det kan ju inte vara Sverige. Sverige har ingen möjlighet att utse ett sändebud på det sättet. Det är inte så det fungerar. Dessutom får dessa sändebud vanligtvis inte komma in i dessa länder utan måste operera utanför. Jag tycker att den kontakt som vi har med Turkiet är god och innebär att vi har en bra dialog med Turkiet i dessa frågor.

Fru talman! Vi som bor och lever i Sverige har det bra på många sätt. Vi får fritt uttrycka våra politiska åsikter. Vi har såväl medborgerliga och civila som ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Vi vet mycket väl att det inte alls är så runtom i världen. Det är bra att vi i riksdagen är någorlunda överens om de mänskliga rättigheterna och att det finns en stor samsyn om vikten av att driva dessa frågor. Vi jobbar hårt för att fler människor i världen ska kunna få sina mänskliga rättigheter garanterade. Det är nödvändigt och bra. Jag skulle kunna stå här i dag och rada upp en mängd olika fall både från Sverige och från andra håll i världen, människoöden som jag har stött på, och jag tror att ni andra har sådana exempel, och som gör att jag känner att det behövs ett engagemang och allt inte fungerar som det borde. Det är viktigt för oss politiker att ta itu med de enskilda människornas livsöden. Det är därför som vi finns, skulle man kunna säga. Jag tänkte i debatten fokusera mer generella politiska frågor.

Flera av oss är säkert engagerade i dessa organisationer. De gör en jätteinsats för de mänskliga rättigheterna. Jag skulle vilja först lyfta upp frågan om mänskliga rättigheter ur ett ideologiskt perspektiv och sedan diskutera några områden som vi kristdemokrater särskilt vill betona och vissa fall där regeringen kunde göra mera. Låt mig börja med att konstatera att vi ofta hänvisar till de mänskliga rättigheterna, men mera sällan konkretiseras diskussionen. Vad är mänskliga rättigheter, vilka är de och vad betyder de? Vilka problem skapar rättigheterna i sin relation till varandra? Jag tror att det behövs en betydligt mer teoretisk och ideologisk diskussion om mänskliga rättigheter. Finns det universella rättigheter, eller är de kulturellt betingade? Vad innebär utvecklandet av en global etik? Vilka rättigheter är absoluta, och vilka är underordnade eller beroende av varandra? Vi kristdemokrater menar att en viktig utgångspunkt är att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är något som tillkommer alla människor i samma utsträckning. De mänskliga rättigheterna är odelbara och beroende av varandra. Det innebär bl.a. att rättigheterna inom de ekonomiska, sociala och politiska områdena är lika viktiga som de inom de medborgerliga, civila och politiska områdena. Inte förrän alla rättigheter garanteras värnas människovärdet fullständigt. Även om det finns stora skillnader mellan olika kulturer och religioner menar vi att det finns vissa grundläggande värden som är giltiga inom de flesta kulturer. Att kulturer och religioner skiljer sig åt vad gäller seder och bruk behöver inte innebära att de skiljer sig åt vad gäller grundläggande värden och normer. Dessutom måste frågan om vilka värden och normer som kulturer och religioner i praktiken har skiljas från frågan om dess giltighet. Risken med att vi inte djupare diskuterar den ideologiska dimensionen om de mänskliga rättigheterna är att alla kan hänvisa till dem som politiska slagord. Men det är faktiskt så att mänskliga rättigheter är ett tydligt icke-socialistiskt begrepp. Mänskliga rättigheter har sitt ursprung i individens rättigheter gentemot staten. I det socialdemokratiska Sverige talas det ofta om principen lika för alla. I stället för att detta alltid betyder lika möjligheter för alla blir resultatet ibland en begränsande likriktning. Som motsats handlar mänskliga rättigheter, såsom de uttrycks i olika FN-deklarationer, om individen och hennes eller hans möjligheter att förverkligas, utvecklas och leva i gemenskap med andra. Människor är olika och behöver olika möjligheter att utvecklas. Fru talman! Det råder ingen tvekan om att regeringen arbetar för mänskliga rättigheter. Skrivelser om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet är ett bevis på att det i ord finns en god vilja, och jag tror att det är lite mer än så. Dessutom säger vi ofta att mänskliga rättigheter ska genomsyra hela politiken, i alla olika områden och i alla dess olika vinklar. Men ibland hänger ord och handling inte riktigt ihop. Jag skulle vilja visa på några saker här hemma. Mänskliga rättigheter kränks i hela världen, och Sverige är tyvärr inget undantag. Vi har blivit kritiserade i Europadomstolen för kränkningar av privatlivet, skyddsstatus mot staten, äganderätten och individens rätt att driva fall mot staten. Vi har dessutom i Sverige blivit kritiserade av bl.a. Rädda Barnen för att inte uppfylla barnkonventionen. Vi är också det land som har fällts flest gånger i FN:s kommitté mot tortyr. Det måste kunna bli mycket bättre också i Sverige, även om situationen är mycket bättre här än i de flesta andra länder. Om vi med trovärdighet ska gå ut i världen och kämpa för mänskliga rättigheter måste vi sopa rent framför egen dörr också. Sverige saknar en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter. Vi kristdemokrater har flera gånger påpekat detta för regeringen. Vid en FN konferens 1993 uppmanades alla FN:s medlemsländer att göra nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter. Sverige har tyvärr släpat efter i det arbetet och i stället sänt årliga, vad man skulle kunna kalla, glädjerapporter om hur bra allt är ställt i Sverige. Nu arbetar i alla fall en interdepartemental arbetsgrupp med att ta fram en nationell handlingsplan för Sverige. Det är bra. Vi ser fram emot den och hoppas att den blir tydlig, konkret och att där erkänns bristerna i vårt svenska samhälle. Det är synd att regeringen inte har valt att inbjuda riksdagspartierna i detta arbete, men det kanske ligger i linje med socialdemokratisk tradition att inte göra det. Fru talman! På den internationella arenan finns det oändligt mycket att säga om de mänskliga rättigheterna. Dödsstraffet finns kvar i många länder, människor torteras på många ställen, politiska friheter är begränsade och minoriteters rättigheter förtrycks av ledande folkgrupper. För att nämna några länder tänker jag på situationen i Indonesien, Ryssland med Tjetjenien, Colombia, Kina. Listan skulle kunna göras lång, alltför lång, om man räknade upp alla länder. Jag kan inte heller låta bli att tänka på Sudan. Vi kristdemokrater försöker sedan en tid att få den svenska regeringen att uppmärksamma denna glömda konflikt, ofta kallad för världens största inbördeskrig. I 18 år har kriget pågått, med över 2 miljoner dödade och mer än 4 miljoner människor på flykt. Regeringen bombar civilbefolkningen, och med oljepengar blir stridsutrustningen alltmer sofistikerad. Detta leder mig in på en av de stora utmaningarna inför framtiden i vårt globala samhälle. Det gäller att inse att alla människor och aktörer har ett ansvar för samhällsutvecklingen, mänskliga rättigheter och miljön. Det gäller regeringar organisationer, företag eller enskilda människor. Det duger därför inte att säga som Lundin Oil, att man bara bryr sig om att borra efter olja. Om företags olika investeringar leder till social degradering, brott mot mänskliga rättigheter och en sämre miljö, då måste vi säga ifrån. När det gäller fallet Sudan och exemplet Lundin Oil är det naturligtvis bra med ekonomiska investeringar. Det är detta som i längden kan skapa utveckling och framtidshopp i landet, men det får inte ske på bekostnad av att människovärdet kränks så brutalt och av att människoliv spills. Först fred och mänskliga rättigheter, sedan ekonomiska investeringar och utveckling. Företagen kan spela en viktig roll. Den svenska regeringen borde lära av Kofi Annan och Global Compact som har bildats inom FN - ett samarbete mellan regeringar, internationella organisationer och företag för att slå fast etiska koder och främja utveckling, mänskliga rättigheter och miljön. Fru talman! Låt mig belysa en annan dimension av arbetet med mänskliga rättigheter och dess koppling till bistånd och utvecklingssamarbetet. Mänskliga rättigheter och utveckling delar en gemensam vision och ett gemensamt mål, nämligen att garantera frihet, välstånd och ett människovärde för alla. Inom biståndspolitiken borde mänskliga rättigheter vara såväl ett medel som ett mål. Ekonomisk och social utveckling är nödvändigt för att man ska kunna uppleva mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Även om den svenska regeringen talar om ett rättighetsbaserat bistånd tror jag att vi ännu tydligare måste lyfta biståndet för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är alldeles för dåligt i dag. Vi fokuserar alltför ofta på det materiella biståndet och glömmer de viktiga grundläggande förutsättningarna för att samhällsresurserna ska kunna fördelas och åtnjutas av så många som möjligt, nämligen en demokratisk samhällsstyrning och en god respekt för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är ett mål i sig. Ett annat område där vi måste lyfta MR perspektivet är säkerhetspolitiken. Alltför ofta talar regeringen, och ibland även vänstern, om folkrätten som något statiskt och om FN-stadgan i begränsande termer. I stället för att fokusera på grova brott mot mänskliga rättigheter och vad vi kan göra för att skydda människor i nöd hänvisar regeringen till den föråldrade säkerhetsdoktrinen och en folkrätt i restriktiva termer. Nej, regeringen borde hårdare driva en rättsutveckling som sätter människors säkerhet i centrum och inte enbart staters säkerhet. Vi kan inte tillåta att envåldshärskare bakom suveränitetsprinciper förbryter sig mot enskilda människor, och vi kan inte stillatigande se på när folkmord sker, det kan väl ingen göra. En viktig del av vår diskussion i dag har handlat om den historiska synen på folkmorden på assyrier, syrianer, kaldéer och armenier. Där har vi kristdemokrater inte ansett utskottsmajoritetens skrivning tillräckligt tydlig och klar. Därför har vi bifogat ett särskilt yttrande som också Centern och Folkpartiet har ställt sig bakom, som vi här har hört. I yttrandet skriver vi: "Det är viktigt att det genomförs en förutsättningslös och oberoende internationell forskning om de folkmord som drabbade minoriteterna i det ottomanska riket. Den turkiska regeringen har, liksom alla regeringar, ett ansvar att uppmuntra och underlätta historisk forskning samt fritt tillträde till historiska arkiv. Vi menar att det är viktigt för Turkiets anpassning till EU att visa stor öppenhet när det gäller klarläggande av händelser av stor vikt i landets tidigare historia. Ger ovan nämnda forskning belägg för misstankarna om folkmord även på assyrier/syrianer liksom kaldéer måste detta också erkännas av Sverige och världssamfundet." Vi kristdemokrater kommer att rösta "gult" när den frågan kommer upp till omröstning i dag. I det här sammanhanget vill jag också nämna att vi kristdemokrater har skickat ett protestbrev till den turkiske ambassadören när det gäller rättegången mot fader Yusuf Akbulut från Diyarbakir där vi kräver att rättegången mot honom måste läggas ned. Det måste finnas yttrandefrihet i Turkiet. Det som nu håller på att ske är ett tydligt exempel på att yttrandefriheten inte fungerar. Fru talman! Avslutningsvis är det två viktiga principer som jag vill belysa. Till att börja med behövs det ett skifte och en attitydförändring när det gäller inställningen till det internationella arbetet med de mänskliga rättigheterna. Alldeles för ofta har det handlat om att peka ut syndaren, bestraffa dem som inte följer normen och att införa sanktioner mot dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är naturligtvis viktigt att det finns rättsliga åtgärder att vidta då brott mot internationella lagar begås, men när det gäller att främja mänskliga rättigheter behövs det en ökad användning av positiva verkningsmedel. Samarbete och stöd måste bli mera av ett ledord. Sedan tror jag att lika viktigt som det är att främja mänskliga rättigheter är det att öka förståelsen för andra kulturer och regioner. Det finns en uppenbar risk att FN-konventionerna uppfattas som enbart eller alltför västerländska. Därför måste spridningen av de mänskliga rättigheterna kombineras med strukturer för ett interkulturellt utbyte. Det behövs även en ödmjukhet inför andra människors kulturella seder och bruk. Olika metoder och tillvägagångssätt i andra länder behöver inte betyda skillnader i värdegrund eller i synen på mänskliga rättigheter. Olika demokratiska samhällssystem behöver inte betyda att rätten till politisk delaktighet och åsiktsfrihet kränks. Olika välfärdsmodeller och olika skolsystem behöver inte heller betyda att rätten till ekonomisk utveckling och utbildning inte respekteras. I arbetet för de mänskliga rättigheterna måste vi drivas av både kamplust och samarbetsvilja, liksom av både ödmjukhet och förståelse inför andra människors kulturer. Alla människors lika värde gäller! Avslutningsvis vill jag säga att när det gäller reservation 8 under mom. 63 stöder också vi kristdemokrater den reservationen. Vi står också bakom det särskilda yttrandet som gäller utvecklingen i Kuba. I övrigt stöder vi utskottets förslag i betänkandet.
Fru talman! Det är bra att Jan Erik Ågren tar upp fallet med prästen Yusuf Akbulut. I flera pressmeddelanden har alla riksdagspartier skrivit under uppmaningen om stöd för Yusuf Akbulut och att åtalet mot honom ska läggas ned. Partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson, har tillsammans med bl.a. historiker skrivit under ett upprop där man erkänner att det har skett ett folkmord på armenier, syrianer, assyrier och kaldéer. Det stod klart och tydligt att det var ett historiskt faktum och att Turkiet bör erkänna att detta folkmord har skett. Varför gör Jan Erik Ågren en annan bedömning än partiledaren Alf Svensson?
Fru talman! Det är riktigt och viktigt att vi agerar i fallet fader Yusuf Akbulut. Det finns inte skäl för att han ska dömas i en rättegång för det som han har sagt. Vi måste fortsätta att agera tills han släpps fri igen, och vi ska använda alla goda tänkbara medel som finns för det. Jag tycker att det är väldigt bra att vi har så bred uppslutning kring detta. När det gäller frågan om folkmord vet jag inte vilket brev som Murad Artin åsyftar. Men jag kan säga att vi i utskottet ser det som väldigt viktigt att vi klarar ut den här frågan. Man skulle kunna säga att det har blivit som ett öppet sår som vi måste rensa upp för att det ska kunna läka. Men vi har bedömt att det bästa sättet att göra det är, som vi nämner i det särskilda yttrandet, att se till att vi har mer fakta på fötterna för att vi ska kunna hävda och besluta detta i riksdagen. För att det ska få tyngd är det också viktigt att vi är eniga i utskottet, men det blev vi inte. Det fanns inte underlag för det i de diskussioner som vi hade, och vi har inte sett de belägg som jag menar behövs för att vi ska kunna göra det ställningstagandet. Jag tror att det har begåtts ett folkmord, men jag har inte de bevis som jag behöver för att kunna ställa mig bakom reservationen.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Jan Erik har protesterat mot den turkiske ambassadörens brev som han har skickat till utrikesutskottets ledamöter, där han skriver att vi ska rösta emot en sådan motion. Turkiet blandar sig i vad vi ska säga här i riksdagen när de inte har något med det att göra. När vi förra året behandlade en motion som handlade om armenierna var vi eniga, precis som Jan Erik Ågren säger. Det här är en del av det folkmord som drabbade just assyrier, syrianer och kaldéer. Yusuf Akbulut är anklagad just för att han sagt detta. Varför gör ni inte samma bedömning som ni gjorde förra året?
Fru talman! Jag vill ytterligare till det som jag sade om behandlingen av fader Yusuf Akbulut säga att vi har bett att få träffa ambassadören för att få en diskussion med honom. Sedan vill jag tillägga att även jag har varit i Turkiet och Diyarbakir ett antal gånger just på grund av min oro för de brott mot mänskliga rättigheter som jag uppfattar begås där. Det är viktigt att det som vi säger och gör från utskott och riksdag inte får ge anledning att uppfattas som att vi faller undan för påtryckningar, hot eller uppfattningar utifrån, utan vi måste ta ställning utifrån det faktaunderlag som vi har och som vi kan bedöma är objektivt, giltigt och riktigt. Jag tycker också att det är viktigt när vi tar ställning att vi försöker att se hur vi kan komma fram till en lösning på frågan. Det viktigaste är inte att göra en markering som inte leder till ett resultat, utan det är att försöka att se till att vi får ett faktaunderlag som gör att vi gemensamt i riksdagen kan fastställa om en sådan utredning som vi förordar handlar om folkmord. Då ska vi kunna vara helt överens i riksdagen och gå vidare med det. Då kan det också hända något i frågan om Turkiet.

Fru talman! Taiwan kan tjäna som modell och inspirationskälla för demokratiseringen av hela den kinesiska kultursfären. Taiwan är den första varaktiga och fullvärdiga demokratin i Kinas historia. När Taiwan på något decennium har gått från auktoritärt styre till demokrati och fria val med respekt för mänskliga fri och rättigheter, har ledarna i Peking sökt befästa sin makt med våld och förtryck. När Folkrepubliken Kina fortfarande har att ta steget till marknadsekonomiska institutioner har Taiwan redan nått fram. När jämställdheten i Taiwan har kommit så långt att 25 % av ministrarna är kvinnor, försvinner fortfarande tusentals och åter tusentals flickebarn i Kina. Att demokratiseringsprocessen i Taiwan verkligen är genomgripande visas av att oppositionen till det tidigare statsbärande partiet, Koumintang, har vunnit och erhållit landets högsta politiska ämbeten. Först vann han borgmästarposten i huvudstaden Tapiei och i senaste presidentvalet också presidentposten. När president Lee år 2000 överlämnade makten till oppositionens vinnande kandidat Chen Shui-bian stod det som symbol för mognaden i landets demokratiseringsprocess. Att Kina har försökt styra demokratiska val i grannlandet Taiwan är särskilt allvarligt. I stället för att respektera folkets vilja försöker Folkrepublikens regering att skrämma människor till efterrättelse. Taiwan visar också att sunda värden ger förutsättningar för långsiktig tillväxt. Landets betoning på småföretagande, kunskapsuppbyggnad och folkbildning, och sedan något decennium tillbaka demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomiska institutioner har grundlagt en lika långvarig som stark ekonomisk tillväxt. Taiwan är en av världens 20 största ekonomier, vars handel är av stor betydelse för I taiwanesisk utrikespolitik har Europa uppvärderats de senaste åren, vilket jag välkomnar. Det är centralt att Sverige och Europa kontinuerligt markerar sitt stöd för den taiwanesiska demokratin inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Den är nämligen satt under hård press av Folkrepubliken När Taiwan 1996 höll sitt första fria presidentval hotade Kina landet med invasion, försatte armén i högsta beredskap, höll flottövningar i Taiwansundet, placerade ut robotar och avfyrade också missiler mot Taiwan. Sammanlagt lär det röra sig om 100 missiler som Kina har avsänt i Taiwansundet. Kina har också vid ett antal andra tillfällen gjort allt för att påverka valdebatten i Taiwan. Under det senaste presidentvalet, förra året, då bl.a. förhållandet till Kina diskuterades, hotades Taiwan ånyo med invasion och militära maktmedel. Men i stället för att huka under hoten genomförde Taiwan ytterligare ett lyckat demokratiskt presidentval. Demokratin stärktes därmed. Det som Kina fruktar är förmodligen det goda exemplets makt. Framgångssagan Taiwan visar att demokrati av västerländsk modell, marknadsekonomi och respekt för mänskliga rättigheter alldeles utmärkt låter sig kombineras med kinesisk kultur. Så varför ska bara dryga 20 miljoner kineser och inte 1,3 miljarder åtnjuta dessa värden? Sverige har och bör ha en ett-Kina-politik. Men Sverige bör inte behandla Kina och Taiwan som om de vore lika goda kålsupare. Sverige måste hävda yttrandefrihetens, demokratins och rättsstatens fundamentala och universella värden, liksom att hot om militärt våld från Folkrepublikens sida måste avvisas. De militära hoten kommer nämligen enbart från ett håll, och det är från Folkrepubliken Kina. Taiwan har inga offensiva ambitioner. Dem avskaffade man redan 1991, för tio år sedan, men Kina har dem fortfarande kvar. I alla sammanhang hyllar Sverige folkens rätt att i val välja sin väg. Detta gäller i all synnerhet för Taiwans folk som i fria val kan uttrycka sin uppfattning. Ledningen i Kina måste inse att man bara genom att demokratisera sitt land kan locka Taiwan till återförening. Många människor i Taiwan önskar en återförening med Kina, men knappast någon är beredd att offra demokratin och den personliga friheten för den. En återförening måste ske på demokratisk grund. Fru talman! Det är centralt att i alla sammanhang där det är möjligt låta Taiwan vara delaktigt i internationellt samarbete. Sjukdomar känner inga gränser. När det gäller kunskap, information och forskning om hälsofrågor är det extra viktigt med samarbete. Taiwan bör därför få komma med i samarbetet kring hälsofrågor i WTO. Fru talman! President Bush har valt att stärka kontakterna med och stödet för de asiatiska demokratierna Sydkorea, Japan och Taiwan under måttot "Vännerna först". Kina ses numera som en strategisk konkurrent som bör behandlas med betydande tydlighet. Jag tror att det ligger en del i detta. Kinas konventionella och nukleära upprustning, liksom de grava brott mot mänskliga rättigheter som regimen svarar för kräver stor tydlighet i omvärldens reaktioner. De problem som inte löses i dag kan komma att bli oöverstigliga i ett längre perspektiv. Att Kina har en snabb ekonomisk tillväxt och säkerligen kommer att ha stor betydelse som handelspartner i framtiden får inte tillåtas mildra kritik när sådan är befogad. Förhoppningar om framtiden gör inte att vi kan strunta i ansvar att påtala kränkningar av mänskliga rättigheter och landets militära rustningar. Kina ska mätas med samma måttstock som alla andra länder. Vi vet att oppositionella förtrycks, oliktänkande förtrycks och människor interneras och förföljs av regeringen. Yttrandefrihet finns över huvud taget inte. Tusentals människor fängslas för kontrarevolutionär verksamhet. 200 000-250 000 personer, dvs. nästan en kvarts miljon, har fängslats och sänts till arbetsläger för att omskolas genom tvångsarbete. Det är något som är mycket lite uppmärksammat i vår del av världen. Kina är världens dominerande dödsstraffland. Över 1 700 människor dömdes år 1999 till döden i Kina. Vi vet att åtminstone 1 100 av dem verkligen avrättades. Drygt 27 000 personer dödsdömdes under 90-talet. Fler än 18 000 avrättades också såvitt känt. Hur stora de verkliga siffrorna är vet ingen. Samtidigt som Sverige i EU måste reagera med stor tydlighet mot diktaturen i Folkrepubliken Kina måste vi uppmuntra handel som skapar välstånd, öppnar landet för kontakter, underbygger uppbyggnaden av marknadsekonomin och skapar kontakter som kan driva fram krav på demokrati. Det goda exemplets makt är stor. Sverige har tyvärr visat för mycket eftergivenhet genom åren mot Kina. Den taiwanesiske vicepresidenten nekades inresa i Sverige för några år sedan trots att han kom som vetenskapsman och inte som politiker. Det är inte acceptabelt. UD försökte att förutse, antecipera, Kinas reaktioner. Dessvärre är det fortfarande svårt att glömma statsministerns famösa uttalande om stabiliteten i politiken i Kina. Fru talman! Folkrepubliken Kina har nu 250 missiler riktade mot Taiwan längs Fujiankusten som Taiwan står närmast försvarslös inför. Enligt amerikanska uppgifter är antalet missiler ännu större, ca 300, och antalet ökar med 50 per år. Amerikanska satelliter har också upptäckt en ny missilbas i Kina ha 600 missiler utplacerade längs sundet. Det visar att det är Kina som ensidigt driver upprustningen och utgör en destabiliserande faktor i regionen. Kina upprustar trots att styrkeförhållandena redan är ojämna. Kina har t.ex. 96 operativa ubåtar varav vissa högteknologiska medan Taiwan har fyra varav två är från 1946. Andra länder har förvisso större kärnvapenarsenaler än Kina. Men det är Kinas ambition som är intressant. Man arbetar aktivt för att skaffa sig ny kapacitet både vad gäller stridsspetsar och missilteknik. Att Sverige verkar för att stoppa Kinas upprustning och hoten mot grannar är en mycket angelägen uppgift för freden. Att Sverige verkar för att regeringen i Kina börjar behandla sina medborgare med full respekt för mänskliga fri och rättigheter är också en avgörande fråga för den långsiktiga utvecklingen i regionen.

Fru talman! Mänskliga rättigheter är afrikanska rättigheter, de är också asiatiska rättigheter, de är europeiska rättigheter och de är amerikanska rättigheter. De tillhör inte någon regering, de är inte begränsade till någon kontinent. De är grundläggande och tillhör mänskligheten själv. Det är ett citat från FN:s generalsekreterare Kofi Annan som jag tycker är en god bakgrund till vår diskussion här i dag. Självklart är ämnet mänskliga rättigheter oerhört stort och vitt. Vi tänker kanske främst på de individuella rättigheterna som medborgare och den personliga friheten och yttrandefriheten. Men jag menar att vi definitivt också måste se till de grundläggande överlevnadskraven, dvs. grundläggande kollektiva krav. Där måste kampen mot fattigdomen, rätten till hälsa, utbildning, bostad, osv. finnas med. Vi vet att mänskliga rättigheter kränks men också respekteras världen över. Ingen världsdel går fri från anklagelser, allraminst Europa. Där har vi senast upplevt kriget på västra Balkan, som i dag återigen blossar upp i Makedonien. Men också Sverige har fått berättigad kritik. I detta betänkande har vi lyft fram frågor som tagits upp i olika motioner. Det är inte heltäckande. Varken jag eller någon annan av oss kan göra en heltäckande beskrivning av situationen runtom i världen. Murad Artin har här tidigare för Vänsterpartiets räkning lyft fram några av Vänsterpartiets krav. Det gäller bl.a. det viktiga kravet på ett erkännande av att det ägt rum ett folkmord på assyrier/syrianer och kaldéer. På samma sätt har utrikesutskottet i riksdagen tidigare tagit upp erkännande av folkmordet på armenier. Murad har också berört den viktiga frågan om sanktionerna mot Irak. Jag ska därför gå in på andra områden. Nyligen besökte utrikesutskottet Sida. Det var förstås inte första gången. Den här gången uppehöll vi oss i väldigt hög utsträckning vid frågan om bistånd och miljö, och miljö som mänskliga rättigheter. Det var väldigt viktigt att lyfta fram och se på hur nära sammanbunden frågan om miljö och hållbar utveckling är med mänskliga rättigheter. Vi har det aktuella exemplet med Sudan och det svenska företaget Lundin Oil i Sudan. Enligt de rapporter som inkommit från Amnesty m.fl. förefaller det som att man uppenbarligen har kränkt mänskliga rättigheter, bidragit till att stridigheter har kunnat föras och ökat i intensitet och bidragit till folkförflyttningar. Det är ingen ny fråga. Det vet vi alla som har intresserat oss för ämnet. Det gäller exempelvis Ken Saro-Wiwa i Nigeria, som blev avrättad år 1995. Vi har frågan om de stora dammarna runtom i världen. Urrádammen i Colombia har orsakat enorma problem för ursprungsbefolkningen, embera-katioindianerna m.fl. Vi har ett annat exempel med oljeledningar i Tchad och Kamerun som har varit aktuellt. Där har världsbanken med Sveriges goda minne gått in och understött byggandet av oljeledningar. Pengar har där använts direkt till att rusta upp arméer. Jag menar att vi måste fundera vidare på den här frågan. Vänsterpartiet har i motioner och i andra sammanhang lyft fram exempelvis Exportrådets viktiga funktion. Avsaknaden av insyn och parlamentariskt deltagande i besluten är uppenbart. Vi vill se en förändring just därför att miljö och hållbar utveckling hör ihop med mänskliga rättigheter. Fru talman! Jag vill peka på kvinnors och barns rättigheter. De är fundamentala, och de är allas mänskliga rättigheter. Vi har fortfarande år 2000, år 2001 hedersmord, stening och exempel på könsstympning och könshandel. Enbart i Europa säljs ungefär 500 000 kvinnor och barn. Vänsterpartiet står tillsammans med andra partier bakom en reservation. Vi tycker att vi i Sverige ska driva på om en FN-konvention mot diskriminering av homosexuella och människor med olika sexuella läggningar. Tyvärr har majoriteten inte riktigt förstått det. Det handlar inte om det Marianne Jönsson var inne på tidigare, dvs. om man ska driva frågan så att man blir nedröstad i FN eller inte. Det handlar om att hitta lämpliga sätt att driva frågan på. Jag beklagar att vi inte har majoritet i den frågan. Inom detta område har det gjorts många framsteg. Ett exempel är krigsförbrytartribunalen i Haag som nu drar krigsförbrytare inför rätta. Där är våldtäkt anklagelsen. Det är unikt och ett nytt steg framåt att det erkänns som krigsförbrytelse. Det finns fler frågor på detta område som bör belysas. Aids och hiv är en farsot som framför allt i Afrika drabbar kvinnor, barn och hela befolkningen urskillningslöst. Där finns botemedlen inte för dem som saknar pengar. Vi har i dagarna fått en proposition från regeringen på det här området som också är viktig. Det gäller ILO-konventionen mot skadligt barnarbete. Där kan vi åtminstone någorlunda lägga en grund för internationella bestämmelser om var barn absolut inte bör och ska behöva vara med. En annan generell rättighet gäller de människor som är funktionshindrade och som i dag står utanför sina rättigheter i många länder. Där måste frågan om standardreglerna drivas med eftertryck. Detta kan man lyfta fram på olika sätt. Ett gott exempel är hur Sverige i dag stöder organisationer i Peru som ska vara med och bevaka valet för att se till att just funktionshindrade får sina möjligheter att delta i demokratiska val tillgodosedda. Det finns fler. På det allmänna området vill jag också peka på dödsstraffet. I betänkandet lyfter vi fram USA:s negativa roll. Riksdagen har på olika sätt agerat. Självfallet går det inte heller att gå förbi Kina på det här området, där dödsstraff utdöms till tusentals människor. Jag tänker också på upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter på andra sätt, där falungong och andra rörelser samt oppositionella har drabbats mycket hårt. Fru talman! Jag vill också gå in på några enskilda länder och regioner. Ett område som vi har pekat på i betänkandet är Iran, där de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Det kommer ständigt nya rapporter om hur man stänger tidningar och om hur hot mot oppositionella hör till vardagen. Sverige för en kritisk dialog, men vi från Vänsterpartiet och andra frågar oss om man inte ibland måste ta till punktsanktioner och markera tydligt och praktiskt konkret och inte bara genom en dialog. Det är svårt att på några minuter dra fram det väsentliga i situationen i Afrika. Men andra, t.ex. Yvonne Oscarsson, kommer att beröra situationen vid de stora sjöarna och Kongo som är mycket allvarlig. Man lider fortfarande i dag av konsekvenserna av folkmorden i Rwanda och Burundi. Situationen i Zimbabwe är också oerhört allvarlig. Det finns också ett land som är nytt på den kartan, vilket smärtar många av oss, nämligen Tanzania. Övergreppen på Zanzibar mot oppositionella är mycket allvarliga händelser, som har föregåtts av andra bud tidigare. Det är inga nyheter, men intensiteten i övergreppen har ökat. Här finns det starka förhoppningar från svensk sida och från EU. Vi måste driva på och se till att man i Tanzania, där man i övrigt har uppnått mycket när det gäller mänskliga rättigheter, fred, stabilitet och bidrag till grannländernas säkerhet, ska komma till rätta med problemen och acceptera att oppositionen har rättigheter. Jag vill också peka på västra Sahara, även om Gunilla Wallén kommer in på det senare och lyfter fram ytterligare frågor. Från Vänsterpartiet har vi efterlyst att regeringen tydligt och klart driver frågan inom EU. Den måste komma upp på dagordningen utifrån det självklara perspektivet att vi står bakom FN:s ansträngningar att få en folkomröstning till stånd. Också i Asien har stora omvälvningar ägt rum. Det är stora förbättringar som har skett vad gäller Sydkorea och Taiwan, som andra har varit inne på här. Det gäller också i viss mån Burma och Indonesien. Det som många av oss är intresserade av är Östra Timor. Marianne Andersson och andra har varit inne på hur folkomröstningen, som utlöste massakrer men som nu har gått över i förberedelser till demokratiska val senare i sommar, i augusti. Vi ser hur svåra de här förberedelserna är. Man tycker kanske att det går för hastigt. FN har kanske inte klarat sin uppgift att leda landet i en övergångsregering så väl. Det finns uppenbara problem. Där måste Sverige delta och understödja arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Latinamerika har också genomgått enorma förändringar. I Chile, Peru och Guatemala har det svenska biståndet varit koncentrerat på mänskliga rättigheter och demokrati. Bolivia är ett land där vi har starkt bistånd - inte bara på området MR och demokrati utan också för annat. Där finns klara problem, men det är viktigt att Sverige finns med och bevakar och försöker påverka på detta område. Jag vill naturligtvis också beröra Colombia, där man i MR-kommissionen har förberett en rapport. Den kommer upp under kommissionens arbete nu i Genève. FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Mary Robinson, har i en lång rapport belyst de enorma problem som finns vad gäller respekten för mänskliga rättigheter i Colombia. Hon pekar på internflyktingar, fortsatta massakrer och övergrepp och på hur indianer och svarta drabbats mycket hårt, men också på hur regeringen inte kan sätta stopp för paramilitära grupper och inte kan garantera den egna befolkningen säkerhet. På motsvarande sätt respekterar inte gerillan internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Rapporten är väldigt allvarlig. Jag tror att många från enskilda organisationer i Colombia och i Sverige hoppas på att den ska leda inte bara till ett ordförandeuttalande, utan till en resolution i Genève. I sammanhanget finns också i betänkandet och i vår motion om Colombia frågan om Plan Colombia. Många av oss som studerat frågan är oerhört negativa. Vi är inte negativa till att försöka komma till rätta med de enorma narkotikaproblem som finns i landet, men till att denna plan i huvudsak är en militär plan med starkt stöd från USA. De pengar man satsar går till 70 % till militär upprustning. Det är knappast den hjälp som Colombia och Colombias folk behöver,utan det är till en förhandlad fredlig lösning som man behöver hjälp. Den strategi vi efterlyser som ska utarbetas av den svenska regeringen måste gå ut på ett klart samarbete med enskilda organisationer i Colombia, men också i Sverige där det finns många som är intresserade av detta område. Jag och många med mig hoppas på ett starkt svenskt fortsatt bidrag till fredsprocessen och att förra årets seminarium här i Sverige inom kort kan följas upp av fler inbjudningar där Sverige är pådrivande. Till slut, fru talman, vill jag konstatera att vi i mångt och mycket från utskottet sida är överens om de grundläggande frågorna vad gäller mänskliga rättigheter. Men det finns också grundläggande skillnader oss emellan. Där är det viktigt att peka på att enligt oss i Vänsterpartiet så måste man se allt i ett större sammanhang när man diskuterar mänskliga rättigheter. Jag tänker på krigsmaterielexporten och det tidigare ärende som var uppe om ramavtalet. Där deltar ju också Sverige i en krigsmaterielexport som faktiskt leder till fler krig och ökade konflikter runtom i världen. Detta måste stoppas. Vi menar också att man måste se till flyktingsituationen och den humanitära flyktingpolitik som blir allt svårare för Sverige att föra utifrån bl.a. Schengenavtalet. Där kan vi inte vara eniga med utskottet, och där menar vi att det bredare perspektivet måste finnas med. Fru talman! Jag vill hänvisa till de motioner som Vänsterpartiet har på området - ensamt eller tillsammans med andra partier. Jag instämmer också i de yrkanden som Murad Artin redan har gjort på reservation 4 och 6.

Fru talman! Marianne Jönsson har här i dag väl framfört majoritetens ståndpunkter. Mitt inlägg blir begränsat till en enda fråga - dödsstraffet. För Sverige är kampen mot dödsstraff en prioriterad fråga. Jag har tidigare på ett övergripande sätt lyft fram just dödsstraffet. Jag ser ett värde i en uppföljning och i att få en mer heltäckande bild av läget redovisat här i kammaren. Taiwan utdömer i ökad omfattning dödsstraff vilket finns närmare beskrivet i betänkandet. Fru talman! FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 är grunden för arbetet mot dödsstraff. Sverige är en av de tio grundarna av Europarådet, som den 5 maj 1949 grundades i London. Uppdraget var och är att bidra till Europas utveckling vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättstrygghet. Kampen mot dödsstraff prioriteras. I dag har Europarådet 41 medlemmar. Av dessa är det bara Ryssland och Turkiet som har kvar dödsstraffet. Rysslands konstitutionsdomstol har beslutat om ett moratorium, och president Jeltsin omvandlade Turkiet, som antagits som ansökarland till EU, har kvar dödsstraff i sin lagstiftning och fortsätter utdöma det. Den senaste avrättningen ägde rum 1984. Uttalanden har hörts i positiv riktning för att möta EU:s alltmer ökade krav på området. Vi väntar bara på det praktiska genomförandet. Det räcker inte att säga, man måste också göra. Ukraina däremot förbjöd dödsstraffet i februari förra året. Det var något som vi välkomnade. Ett annat land, Vitryssland, genomför avrättningar. Uppgifterna om antalet dödsdomar och avrättningar är svåra att få eftersom de räknas som statshemligheter i Vitryssland. Antalen kan vara mycket högre än vad vi vet i dag. Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien har avskaffat dödsstraffet. I Armenien finns dödsstraffet kvar, men avrättningar har inte genomförts under senare år. Albanien, Bosnien-Hercegovina, Cypern och Lettland har kvar dödsstraffet endast för militära brott i fredstid. Cypern och Lettland tillhör EU:s kandidatländer. Fru talman! Om vi lämnar Europa och flyttar oss till Asien ser vi att Kambodja, Nepal och Turkmenistan helt har avskaffat dödsstraffet. Kirgizistan har infört ett moratorium och Kazakstan, Tadzjikistan och Uzbekistan har reducerat antalet brott som kan föranleda dödsstraff, vilket får betraktas som något mycket positivt. Men vi har tyvärr också sett bakslag. Filippinerna återinförde dödsstraffet 1993, och sedan återinförandet har 1 400 fångar dömts till döden. Antalet avrättningar är dock avsevärt lägre. Ytterligare ett bakslag har aviserats. Sri Lankas president sade 1999 att landet tänker återuppta avrättningarna, men vi får gå tillbaka till 1976 för att finna någon verkställd avrättning. Pakistan dömde den 5 augusti Mohammad Yousuf Ali till döden för hädelse. I landet har mer än Sedan kommer vi till Kina, det land i världen som har avrättat flest personer. Detta vet vi trots att statistiken är ofullständig. Japan avrättade sex män 1998 och ytterligare 1 000 personer väntar i dödsceller på sina avrättningar. Jag har tidigare sagt att det ökande antalet dödsdomar i Taiwan finns i betänkandet. Det är första gången som Taiwan över huvud taget behandlas i ett betänkande. Länderna i Stilla havet har antingen avskaffat dödsstraffet i lag eller inte genomfört några avrättningar på många år. Fru talman! President Eduardo Frei i Chile har sagt att: "Jag kan inte tro att staten, för att värna liv och straffa den som dödar, i sin tur ska döda. Dödsstraffet är lika omänskligt som det brott som föranleder det." Venezuela blev 1863 det första land i världen som avskaffade dödsstraffet för alla brott. Många andra latinamerikanska länder var också tidigt ute med beslut. Släpar efter gör Argentina, Brasilien, Mexiko och Peru som fortfarande har kvar dödsstraffet för brott i krigstid. Om man lämnar fastlandet och tar sig ut i den karibiska övärlden finner man att många fortfarande har kvar dödsstraffet och att det dessutom finns en tendens att utdömandet ökar. Utvecklingen på Trinidad och Tobago är beklaglig, liksom den på Kuba. Bermuda har gått mot den här strömmen och avskaffat dödsstraffet 1999. På Jamaica har också positiva ställningstaganden gjorts. I USA har 38 delstater samt den federala nivån kvar dödsstraffet i sin lagstiftning. Högsta domstolen har även slagit fast att det inte strider mot författningen att avrätta förståndshandikappade, men Nebraska och elva andra delstater har delstatslagar som förbjuder avrättningar av förståndshandikappade. Antalet avrättningar i USA ökar varje år. Ca 3 600 fångar väntar i dödsceller på sina avrättningar. Fru talman! Jag ska säga något om Mellanöstern och Nordafrika i det här sammanhanget. Israel har i sin lagstiftning avskaffat dödsstraffet med undantag för vissa brott i krigstid. Den palestinska myndigheten har infört dödsstraff. Iran, Irak och Saudiarabien är de länder i regionen som avrättat flest personer. I Egypten har man dödsstraff kvar för narkotikahandel, mord och terrorism. Fru talman! Kap Verde var det första land i Afrika som 1981 avskaffade dödsstraffet. Under senare år har Malawis president lovat att några avrättningar inte ska genomföras i landet. Sammantaget har i dag ett femtontal länder i Afrika i lag eller i praktiken avskaffat dödsstraffet. Bland de länder som har kvar dödsstraffet är Kongo-Kinshasa det land som avrättar flest. Jag ska avsluta mitt anförande med en dyster statistik. Jag ska säga något om de avrättningar som är kända av Amnesty enligt den senaste statistiken. Den är från 1999. Det har inte kommit någon statistik för år 2000 ännu. Så här ser statistiken för år 1999 ut: Afghanistan Kuba 13, Nigeria 3, Pakistan 13, Palestinska myndigheten 1, Ryssland 13. Ryssland har sedan tidigare ett moratorium, som jag tidigare sade, men avrättningar har rapporterats från Tjetjenien. Dessa 13 fall är i 11, Somalia flera. Jag har inte fått några närmare uppgifter än så. Syrien 2 avrättningar, Tadzjikistan 2 Där var den dystra statistiken slut. När man tittar på detta i sin helhet ser vi att det trots allt har skett väldigt stora framsteg i synen på dödsstraff, tillämpningen av dödsstraff och attityderna i största allmänhet. Det finns framgångar och det finns bakslag. Men det känns ändå att det arbete som vi ibland inte ser några konkreta resultat av är till nytta på sikt. Jag ska bara göra ett tillägg till något som Jan Erik Ågren sade i sitt anförande. Han berörde det arbete som görs när det gäller en kartläggning av MR-frågorna här i landet. Jag delar hans uppfattning att det är väldigt viktigt att vi här i kammaren har möjlighet att delta i det fortsatta arbetet. Regeringen har gjort en kartläggning som finns att tillgå. Men precis som Jan Erik Ågren tycker jag att det är väldigt viktigt att vi i riksdagen har möjlighet att påverka det fortsatta arbetet framöver. Sedan kan jag inte låta bli att göra en annan kommentar. Det är någonting som har slagit mig när jag har suttit här och lyssnat på debatten under dagen. Jag hade nyligen en interpellationsdebatt som behandlade mänskliga rättigheter i det forna Sovjetunionen kontra de kontakter som har varit gentemot Sverige. Jag tänker på de s.k. kirunasvenskarna. Jag hade en debatt med företrädare för Vänsterpartiet här i kammaren. Den omsorg om mänskliga rättigheter bakåt i historien som man kan ibland kan höra från talarstolen här omfattar inte det som man själv har varit en del av. Den omfattar inte den egna historien. Jag tycker att man alltid ska börja med att titta på sig själv. Jag hoppas att Eva Zetterberg och Murad Artin framöver kommer att hjälpa till att reda ut den egna historien och gå till botten med kirunasvenskarnas öde och kommunistpartiets, i dag Vänsterpartiets, ansvar i de här frågorna.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att jag blev mycket glad, men kanske också förvånad, när jag i betänkandet, som svar på min motion, läste att parlamentarikern Ilie Ilascu är frisläppt. Han är en politiker som hållits i fängelse sedan 1992 i Moldavien utan en fri och rättvis rättegång. Sverige har, bl.a. i OSSE, agerat kraftfullt för att just den mannen och hans tre medfångar i den s.k. Ilascugruppen skulle få en fri och rättvis rättegång. Eftersom jag är så pass inblandad i den mannens situation genom bl.a. aktiviteter i OSSE-sammanhang, har jag naturligtvis efterforskat om det verkligen stämmer att han är frisläppt. Jag tyckte att jag i så fall borde ha fått reda på det på grund av mitt redan nämnda engagemang. Tyvärr måste jag säga att han fortfarande är fängslad i Tiraspol i Transnistrien i Moldavien, som vi tidigare har hört här. Jag kan också meddela att han inte längre är parlamentsledamot i Moldavien. Men vid parlamentsvalet i november år 2000 valdes han till ledamot i Rumäniens senat. Före den kandidaturen sade han enligt uppgift upp sitt moldaviska medborgarskap och fick rumänskt medborgarskap. Han är också medlem av den rumänska delegationen i Europarådets parlamentariska församling. Hans olagliga fängslande utan en fri och rättvis rättegång innebär givetvis att han inte kunnat utöva de mandat han fått av väljare först i Moldavien och sedan i Rumänien. Han är således fortfarande i fängelse i Moldavien. Han har suttit där i snart tio år. Jag skulle ha velat ställa en fråga till utrikesutskottets socialdemokratiska representant här i dag Marianne Jönsson, men hon verkar ha gått ut ur kammaren. Jag skulle då i stället vilja fråga de övriga företrädarna för utrikesutskottet varifrån de har fått uppgiften att Ilascu skulle vara frisläppt och varför det påståendet inte varit mera underbyggt i betänkandet. För mig och många andra är detta en trovärdighetsfråga. Kraven i den motion som jag väckt om Ilascus situation kvarstår således. Jag inser förstås att det inte är realistiskt att begära en återremiss, som jag egentligen skulle vilja. I stället ber jag allvarligt utskottets ordförande, i dag i skepnad av Marianne Jönsson som nu inte är här, att ge kammaren ett löfte om att utskottet ska hålla sig informerat om ärendets fortsättning och tillse att Sverige gör allt som står i dess makt för att Ilie Ilascu och hans grupp ska få en rättvis rättegång, alltså att man inte ska släppa frågan. Fru talman! Nu över till något helt annat. Världen har genom bl.a. den tekniska och elektroniska utvecklingen krympt. Andra människors verklighet har kommit närmare och ibland t.o.m. mycket nära. Jag anser att sådana brott mot mänskliga rättigheter som är riktade mot flickor eller kvinnor, oavsett i vilket land som de utförs, indirekt drabbar alla flickor och kvinnor. De drabbar också dem som råkar bo i världens mest jämställda land, dvs. vårt. Självklart tar flickorna i vårt land både direkt och indirekt åt sig av många länders brott mot flickors eller kvinnors mänskliga rättigheter. Genom dagliga TV-rapporter från olika sammanhang i hela världen både ser och hör flickan att hon är mindre värd och egentligen inte har någon integritet. Självförtroendet minskar, och självbilden förvanskas. Pojkarnas syn på flickor påverkas naturligtvis också. Arbetet med att stärka flickans och kvinnans ställning måste ha hög prioritet oavsett inom vilken kultur som hon är född och var hon bor. Det handlar inte enbart om en människorätts och jämställdhetsfråga, utan det handlar också om ekonomi och utveckling. Äntligen tycks man börja inse att ett sätt att minska fattigdomen i världen är att höja kvinnans status. Arbetet för mänskliga rättigheter och jämställdhet är oerhört angeläget i såväl internationella som nationella sammanhang. Därför är det viktigt att hedersmord, trafficking och annat kvinnoförnedrande lyfts fram i den allmänna debatten och fördöms som brott mot mänskliga rättigheter. Hedersmord är ett vedervärdigt exempel på hur man värderar människor olika, och det är helt emot kristdemokraternas uppfattning om människovärde och mänskliga rättigheter. En persons värde varken kan eller får bestämmas av kön. Kvinnor är lika mycket värda som män och kan aldrig vara någons egendom. Enligt FN:s deklaration är vi alla födda fria och med samma mänskliga rättigheter. Det är hög tid att sätta de s.k. hedersmorden högt upp på FN:s dagordning. Den svenska regeringen har under sin ordförandeperiod en speciell möjlighet att med kraft driva frågan om hedersmord vidare genom EU och FN. Vi är många som har de förväntningarna. Fru talman! Från början var de ungefär 80 miljoner, men i dag finns det ca 3 miljoner assyrier syrianer. Assyrierna var bland de första som accepterade kristendomen. Visserligen har de förlorat sin makt, men de har bevarat sitt språk, sin etniska tillhörighet och sammanhållning samt sin religiösa identitet. Många assyrier/syrianer lever i dag under FN:s beskydd i norra Irak, men många försöker också lämna Irak, oavsett om de kommer från den norra delen eller någon annan del av landet. Under de år som jag varit med i presidiet för SKA, Svenska Kommittén för Assyrier, har jag mött assyriska flyktingar som under vedervärdiga förhållanden har levt under jorden i exempelvis Istanbul, Turkiet. Barnen i en familj på 16 medlemmar fick t.ex. försörja hela familjen. Jag kan aldrig glömma familjens vädjan om att jag åtminstone skulle ta med mig ett av deras barn. Det dröjde faktiskt några sekunder innan jag förstod att man ville ge mig ett barn för att åtminstone någon i familjen skulle bli räddad. Jag har mött unga pojkar i Turkiet som av polisen tillfångatagits, torterats och utsatts för olika grymheter bara för att de varit assyrier. Jag har i Turkiet mött modiga assyriska journalister som varit beredda att vilken minut som helst gå under jorden, då de har utsatts för hot och kränkningar. I Jordanien finns i dag ett stort antal assyriska flyktingar från Irak, ca 300 000. För att över huvud taget klara sin överlevnad tvingas familjerna t.o.m. att sälja sina barn och att skicka ut sina unga döttrar på gatan till prostitution. Situationen för assyrierna/syrianerna i Jordanien är relativt okänd - eller kan det vara så att man skäms över att tala om den? Fru talman! Turkiet har en het önskan om att bli antaget som EU-medlem. Inom EU står de mänskliga rättigheterna högt på dagordningen, och de blivande ansökarländerna måste i praktisk handling visa att de tillämpar mänskliga rättigheter. Därför är det angeläget att Turkiet erkänner sina minoriteter och deras kulturhistoriska arv för att visa att landet är ett värdigt ansökarland. Det assyriska/syrianska folket är ett folk, men liksom många andra folk tillhör det många kristna kyrkor och församlingar. Som exempel kan nämnas den kaldeiska, den syrianska, den ortodoxa, den romerskkatolska och den protestantiska kyrkan. Det är en mänsklig rättighet för ett folk att bli erkänt som det folk det är och att få utöva sin tro och sin religion. Utrikesutskottets majoritet ser folkmordet på assyrierna som en tragedi. I betänkandet föreslås att företrädare för assyrier/syrianer tillsammans med turkarna ska komma överens om en gemensam syn på frågan om assyriernas situation. Men, fru talman, hur ska det gå till? För att över huvud taget ha framgång kan man inte bara säga att det krävs total öppenhet och förutsättningslös forskning gällande assyrierna/syrianernas historia, eller att den turkiska regeringen liksom alla regeringar har ett ansvar för att uppmuntra och underlätta historisk forskning och ge fri tillgång till sina historiska arkiv. Orden måste vara förenade med handling om de ska ha framgång. Vilken kraft har man satt bakom sina ord? Hur har man tänkt? Förföljelserna av assyrierna syrianer betyder inte att det inte har ägt rum. Det enda som behövs för att konstatera att ett folkmord har skett är att syna den turkiska statens handlingar i ljuset av FN:s folkmordskonvention, som tillkom 1948 med anledning av Syftet med FN-konventionen var ju inte att enbart brännmärka Nazitysklands illgärningar. Konventionen finns till för att användas även då det politiskt kan tyckas vara obekvämt eller omöjligt att nå resultat. Ett aktuellt fall är den pågående rättegången mot fader Yusuf Akbulut i Diyarbakir i sydöstra Turkiet, som har nämnts här tidigare. Det är dags att erkänna folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer. Det är en angelägen fråga för regeringen att ta upp i EU och FN. Vad jag vet finns inga lagar, förordningar eller deklarationer som talar om erkännanden av tragedier, utan det handlar om att sätta namn på tragedier för att de ska ha giltighet som underlag för konkret handlande. Jag kommer att lägga min röst på reservation 4. Fru talman! Mitt sista ämne i debatten är hiv/aids. Mycket har gjorts och görs för att komma till rätta med problemet. Sverige har t.ex. satsat hundratals miljoner kronor för att bekämpa hiv och aids i tredje världen. Trots det är insatserna långt ifrån tillräckliga. UNAIDS sprids hiv och aids tre gånger så snabbt som de medel som tilldelas för att få kontroll över epidemin. Eftersom Sverige finns med i de hiv/aidsbekämpande internationella sammanhangen och dessutom har en stor erfarenhet av lyckade insatser i vårt eget land, måste de svenska rösterna bli starkare och Sverige bli ännu mer aktivt inom UNAIDS. Den möjlighet som västvärlden har till vård och medicin för hiv/aids, som reducerat sjukdom och förlängt livet för de drabbade i våra länder, måste också öppnas för utvecklingsländerna som saknar ekonomiska möjligheter att använda den medicinen. Det är inte acceptabelt att ha hjälpmedel till mänsklighetens tjänst och sedan inte använda dem, dvs. att inte låta alla få ta del av dem. Här måste västvärlden ta sitt ansvar inte bara i ord utan också i handling. Detta är en fråga som måste behandlas med förtur i internationella sammanhang. Många av ledarna i framför allt Sydafrika måste också fås att ändra sin inställning till både sexualitet och hiv/aids. Jag har sagt det förut i kammaren och jag vill säga det igen: Även om man inte utgår från mänskliga rättigheter i synen på hiv aidsepidemi som vi har bl.a. i vårt närområde. Jag tänker på Ryssland och de baltiska staterna. Det är områden som enligt prognoser, efter Asien, inte kommer att ligga långt efter Afrika, om inget görs för att bromsa den negativa utvecklingen. Jag vet att Sverige gör en hel del även i de sammanhangen. Men det måste till en samordning av alla nationella och internationella insatser om de ska få optimal effekt. I de säkerhetspolitiska bedömningar som nu görs när det gäller den s.k. anpassningen av vårt lands försvar borde det också finnas utrustning för förebyggande av katastrofer på det medicinska och biologiska området. Jag anser att det är dags att vidga säkerhetsbegreppet till att också gälla farsoter av olika slag, när man av framfarten för aids i Afrika kan se vilken utslagningsmekanism epidemin har. Miljontals människor har redan dött. För epidemier finns inga gränser. Fru talman! Insatser mot hiv/aids är en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar om utrikes och biståndspolitik. Men det handlar också om säkerhetspolitik. Mänskliga rättigheter handlar om enskilda individer. I det här fallet har jag nämnt Ilie Ilascu.

Fru talman! Margareta Viklund efterlyste mer information om bakgrunden till att det kunde bli ett sakfel i betänkandet angående det fall som Margareta Viklund sedan länge är engagerad i. Det gäller Ilie Ilascu. Jag har inte så mycket mer information att komma med. Jag kan dela uppfattningen att det naturligtvis inte borde få ske. Det har ändå uppstått ett fel. Att eftersöka källor kan vara direkt olämpligt eller rentav olagligt för en politiker. Jag vill varna för att gå den vägen. Jag kan instämma i att det är angeläget att vi fortsätter att bevaka fallet och arbetar för en positiv lösning så småningom. Margareta Viklund frågade vad vi gör praktiskt för assyrier/syrianer och kaldéer. En konkret sak är att jag, tillsammans med min kollega Yilmaz Kerimo, avser att åka ned för att övervaka den rättegång som kommer att påbörjas den femte i nästa månad. Vi åker ned till Turkiet för tredje gången för att övervaka rättegången i säkerhetsdomstolen i Diyarbakir. Det är ett bra exempel på praktisk politik, som naturligtvis ska kombineras med en mycket kraftfull dialog med Turkiet. Resan är ett exempel på en kombination av dialog, kritisk granskning och praktiskt arbete.
Fru talman! Det är en fin insats som ni gör, när flera från olika partier åker ned och övervakar rättegången i Diyarbakir mot Yusuf Akbulut. Som jag sade tidigare är jag med i Svenska Kommittén för Assyrier, och vi kommer också att sända en representant till rättegången. Jag har under många år arbetat med den assyriska/syrianska frågan. Jag känner till situationen. Jag har också kännedom om det svåra läget för assyrier/syrianer i olika länder. Det är positivt att ni tar steget. Det är en tvärpolitisk organisation jag är med i. Den är egentligen opolitisk, men där finns många politiker från olika partier. Den information som jag har fått om Ilie Ilascu är inte svår att få. Den är hämtad från OSSE och IPU. Det är inte svårt att få information om hans situation.
Fru talman! Det är självklart att vi ska hjälpas åt och använda oss av den information vi kan få från OSSE. Det har gjorts i stor utsträckning. Ändå finns en tydlig brist i betänkandet. Det kanske också vore bra om man hjälpte till med kommunikationerna internt. Den kritik vi nu hör från talarstolen har jag inte kunnat hitta från kd i betänkandet. Vi ska kanske vara försiktiga med de hårda orden. Här finns ett bredare ansvarstagande än vad Margareta Viklund vill göra gällande. Man har tydligen spridda uppfattningar i kd när det gäller assyrier/syrianer. Jag har hört att Margareta Viklund uttrycker sig annorlunda än vad utskottets representant från kd har gjort. Det är ett konstaterande.
Fru talman! Jag har varit oerhört engagerad i frågan om Ilie Ilascu. Jag hade inte insikt om att den frågan behandlades i det här sammanhanget. När det gäller engagemanget för assyrier/syrianer och rättegången i Diyarbakir kan jag bara beklaga att vi inte är med.

Fru talman! När jag började i den här kammaren 1988 var Margareta af Ugglas tämligen ensam om att stå i den här talarstolen och tala om respekt för mänskliga rättigheter och att ställa det som ett krav för det svenska biståndet. Den gången handlade det i övrigt i debatterna om att stå på talefot med regimerna i rader av vanstyrda länder och att inte störa den dialogen med den här typen av krav. Man kan konstatera att i dag är vi alla överens om att krav på MR är någonting som ska drivas konsekvent. När Margareta af Ugglas blev utrikesminister började riksdagen få rapporter om MR-läget i våra biståndsländer. När Pierre Schori tog över som biståndsminister försvann rapporterna. Under Maj Inger Klingvalls tid har vi fått dem tillbaka, och det är alldeles utmärkt. Det är bra att kraven på mänskliga rättigheter ställs alltmer högljutt allt eftersom vi också inser betydelsen av att de respekteras. Det är också viktigt att vi i FN driver samma krav på mänskliga rättigheter. Jag menar att mänskliga rättigheter inte får vara någonting som bara diskuteras i Genève. Det måste också diskuteras i generalförsamlingen i New York. Det är ändå där de viktigaste politiska beslutsfattarna agerar. En MR-debatt i generalförsamlingen kommer att leda till name and shame, och detta kommer att få stor betydelse för framtiden. Vad är då deklarationen om mänskliga rättigheter? Jo, det är ett framgångsrikt försök att skapa en gemensam etisk kod som kan gälla världen över oberoende av religion och livsåskådning, att få en universell etik som alla kan rätta in sig efter. Rättigheterna bygger på den grundläggande principen om alla människors lika värde. De bygger också på de fyra viktiga etiska principerna godhetsprincipen, icke-skadaprincipen, självbestämmandeprincipen och rättviseprincipen. Det är det som också gör att man måste ta de mänskliga rättigheterna helt och fullt, och inte styckevis och delt. Det går inte att som vissa regimer säga att man uppfyller vissa mänskliga rättigheter. Det finns nämligen en gemensam tanke bakom hela det mänskliga rättighetspaketet, och det får man inte glömma bort. De mänskliga rättigheterna överträds på många håll. Inte minst sker detta i Afrika. Ett av de stora problemen i Afrika är det presidentstyre vi har där. Det har inte bara gjort anfallskrig och den typen av grava kränkningar möjliga utan har också lett till rader av upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna. Situationen är inte lätt i Afrika söder om Sahara. Presidenterna har i regel bara två val. Antingen måste de sitta kvar och tvinga sig kvar på posten, eller också hamnar de i fängelse. Det tredje alternativ som fanns förr, att dra sig i väg till Moskva eller Libyen, står inte öppet längre. Det här gör situationen påtagligt svårhanterlig. Många av dem anser, precis som ledningen i Malaysia, att det väsentliga för en regim är att leverera mat och att man inte ska behöva störas så mycket av krav på demokrati och mänskliga rättigheter. De har också en annan besvärlig situation, nämligen att utveckling i deras länder leder till en rubbad maktbalans. Får de en medelklass som växer upp i landet börjar den ställa krav på medbestämmande. Då är det inte bara eliten som man behöver ta hänsyn till. Då måste man också skapa utrymme för medinflytande, för ökad demokrati, för en stärkt ställning för parlamentet och för en ökad kontroll av presidentmakten. Just detta tycker jag gör det nödvändigt för oss att hålla MR-dialogen levande i den biståndsdialog vi för med regimerna i de afrikanska länderna. Jag tror också att det är viktigt att vi är beredda att reagera där det gör mest ont, nämligen i plånboken hos regimföreträdarna. Det innebär enligt min uppfattning att i direkt vanstyrda länder ska biståndet också redovisa vårt missnöje med vad som förekommer. Då får man i stället hjälpa länderna via enskilda organisationer, via NGO:er. Men det ställer också krav på att man ska vara beredd, när en korrupt regim faller och en ny utvecklingsorienterad regim träder till, att skuldsanera. Man ska låta dem slippa bära bördorna från den gamla korrupta regimen. Vi var först med att anslå särskilda poster för skuldsanering i Afrika. Men det handlar naturligtvis inte bara om villkorslösa checkar. Det kräver att den nya regimen visar klara tecken på en utveckling mot demokrati och - ännu viktigare - respekt för de mänskliga rättigheterna. I vårt parti, som sätter fattigdomsutrotningen som det främsta målet för biståndet, är naturligtvis brist på respekt för mänskliga rättigheter i ett land ett av de allra största fattigdomstecknen. Det är bra att den här debatten visar på en bred enighet om betydelsen av respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är bra att vi driver frågan också i FN, så att respekten för en universell etik sprider sig. Jag tror att det är viktigt att vi låter det genomlysa all vår utrikespolitik. Jag vill sluta, fru talman, med att peka på att freden som vi nu avnjutit i mer än ett halvt sekel i Europa först och främst byggdes på skapandet av Europarådet och dess domstol och den bevakning av de mänskliga rättigheterna som Europarådet har stått för.

Fru talman! Jag skulle vilja göra ett litet inlägg när det gäller de mänskliga rättigheterna med anledning av en motion som är inlämnad angående Kongo Brazzaville. Det är representanter från de olika politiska partierna som har skrivit den. I kristdemokraternas motion om mänskliga rättigheter påpekar vi att den generella bilden av Afrika som ofta presenteras i medierna är ensidig och pessimistisk. Afrika ses många gånger som ett enda land som är drabbat av svält, sjukdomar, inbördeskrig och naturkatastrofer. De olika länderna som tillsammans utgör Afrika har dock fler sidor än de till synes hopplösa. Det lönar sig att engagera sig för en förändring i de många fall där människors rättigheter kränks. Jag har själv erfarenhet av att bo i Afrika. Jag är ytterligt tacksam för att jag fick tillbringa fyra år i en kultur som verkade främmande men som jag i dag känner ett hjärtligt förhållande till och respekt för. Respekt för varandras människor och för varandras kulturer är viktigt om vi aktivt ska kunna vara med i ett förändringsarbete i samverkan med ländernas egna frivilliga och bärande institutioner och organisationer. I utskottets övervägande när det gäller motionen om Kongo-Brazzaville skriver man att det finns positiva tecken som tyder på att freden kan vara bestående och att grunden för en process mot demokrati och utveckling har lagts. Man skriver att EU verkar för att freden ska bestå och att utvecklingen mot demokrati ska få fart. Här tycker jag faktiskt att utskottet, och socialdemokraterna i synnerhet, gömmer sig bakom uttrycket EU. Menar man med det uttrycket att Sverige aktivt verkar, eller? Man talar också om att stödja ansträngningar att nå en fredlig lösning. Motionärerna efterlyser här ett fördjupat engagemang från Sveriges sida. Efter att Missionsförbundet har verkat i Kongo i hundra år är det ett förtroendekapital som Sverige har i Kongostaterna. Det nämns också att ett embargo mot vapenförsäljning diskuteras inom EU. Det jag vill fråga är: Hur aktivt är Sverige i dessa sammanhang? Jag fick förmånen att för tre veckor sedan delta i en konferens i Brazzaville som Awepa ordnat. Jag fick också fira den internationella kvinnodagen, den 8 mars, där. Sångare uppträdde. Budskapet i det de sjöng var: Vi vill inte ha containrar lastade med vapen utan med mat. Det jag också upplevde - nu talar jag inte franska, utan fick ha översättare hela tiden - var att alla som jag kom i kontakt med kände till Sverige. Det hade gjort stort intryck att ett stort flygplan kom lastat med paket - som bl.a. hade packats i Lidköping - som innehöll mat och kläder i stället för vapen. I utskottets överväganden säger man också, och det tycker jag är glädjande: "På biståndssidan kommer Sverige, i syfte att minska lidandet för de mest utsatta i konflikten, att fortsätta stödja det humanitära arbetet, främst genom FN-systemet och internationella enskilda organisationer." Det arbete som vi vet bedrivs i dag av svenska samfund och andra enskilda organisationer på bl.a. undervisnings och hälsoområdet kommer också att fortsätta och erhålla stöd. När jag har sett hur mycket som betalas ut till de olika organisationerna har jag sett att t.ex. Unicef från Sveriges sida - Sverige är ju en stor biståndsgivare till Unicef - fått 2 miljoner som betalas till Republiken Kongo. Jag var djupt imponerad av Unicefs arbete nere i Kongo-Brazzaville. Jag ska ge er en kort inblick i ett möte. Vi vet att av de 800 000 människor som flydde ut i skogen var ca 100 000 kvinnor. Man räknar med att 6-7 % av de kvinnorna blev systematiskt våldtagna och att det var mycket traumatiska upplevelser. Unicef hade ett hem där man tog sig an de här kvinnorna medicinskt, psykologiskt och socialt. Jag som har sett mycket nöd och elände, som har känt lukten av död, fick sitta i ett rum med fyra kvinnor och en psykolog. Det var ett så starkt intryck. Jag fick se en 16-årig flicka sitta där med frukten av en våldtäkt, ett barn som var lite mer än ett år, i sitt knä. Jag kunde se hur denna unga flicka var djupt kränkt. Det tog mig fruktansvärt hårt. Där har Sverige en uppgift. Där finns en gryende demokrati som jag tycker att Sverige ska ta vara på. Man ska inte låta sig övertalas med att det inte är någon idé, att det snart blir krig igen, utan man ska se på det som ändå sker i kampen för mänskliga rättigheter. Det är vår skyldighet att stödja detta. Marianne Jönsson tog förut i dag upp barnen som kunskapsbärare. Vi fick också besöka hem för pojkar, alltså gatubarn. Regeringen ville samla ihop dem till någon typ av arbetsläger. Unicef tog ansvar för detta och hade ett projekt just för de här pojkarna, för att ge dem undervisning. Jag frågade en av de här killarna i tioårsåldern vad han tänkte bli när han blev stor. Han skulle bli pilot. Det finns en bok som heter Förtvivlan och framtidstro, som är skriven av Missionsförbundet. Jag uppmanar riksdagsledamöterna att läsa denna bok. Den är en beskrivning av hur läget är, av det negativa som har hänt, men också av det positiva som man ska ta vara på. Jag vill avsluta med ett citat ur denna bok. Det är en kvinna som heter Anna-Carin Rindeskog som har gjort anteckningar från den 14 till den 25 december. Hon känner sorg och vrede inför det som hänt under kriget. "Till sorgen över allt detta fogar sig vreden över ett världssamfund som inte bryr sig om att ett litet land krossas och förblöder på grund av makthungriga staters oljetörst. Där finns också vreden över alla medier, alla journalister, som inte vill ta upp ett sådant övervåld därför att det inte finns bilder på det, eller som inte törs granska det för att inte trampa ett mäktigt europeiskt land på tårna. Alla dessa tankar och känslor finns kvar. Men där finns också medvetandet om en ny kallelse för en gammal pensionär. När jag med både sorg och glädje i hjärtat, och fortfarande med en känsla av svek, nyårsafton 1998 lämnade Pointe-Noire, sa en kongolesisk vän: 'Åk hem! Var vårt ögonvittne!' Det är det jag försöker vara."

Fru talman! Mänskliga rättigheter är, som den här debatten har visat, ett mycket stort, brett och världsomspännande ämne. Jag vill inleda med att hålla med om det som sades i de anföranden som Murad Artin och Eva Zetterberg har hållit tidigare och tillstyrker reservationerna 4 och 6. Jag tänker i mitt anförande uppehålla mig vid ett land, ett land som ännu inte har några demokratiska rättigheter.

En hel befolkning har tvingats bo i den södra algeriska öknen i 25 år. De lever där med hjälp av bistånd från övriga världen. Allting är provisoriskt. De har nästan ingen produktion av mat, kläder eller andra varor. De har inga arbeten och äger nästan ingenting. Sedan 1988 har Marocko och Polisario undertecknat en FN-plan för en folkomröstning. Denna folkomröstning har flyttats fram fem gånger. I dag finns inget datum för en folkomröstning. Folkomröstningen ska besluta om västsaharierna ska tillhöra ockupationsmakten Marocko eller om de ska tillåtas leva i ett självständigt demokratiskt Västsahara. Jag var i flyktinglägren i Västsahara under den här manifestationen. Jag bodde där tillsammans med de familjer som ofrivilligt bor där. Jag gjorde studiebesök på vårdkliniker och sjukhus, träffade barnmorskor och läkare. Jag träffade barn och ungdomar som alla var födda och uppvuxna i dessa läger. Jag träffade gravida kvinnor som inte hade något hopp om att deras nya lilla familj inom en förutsägbar framtid skulle få återvända till ett demokratiskt och fritt Västsahara. Flera generationer lever i öknen, utan demokratiska rättigheter, utan rättigheter att skapa sin framtid. Vad har dessa barn och ungdomar för framtid? Hur länge ska de och deras föräldrar orka vänta på att de ska få ta ansvar för och utöva sin rätt till självförsörjande, självbestämmande och andra grundläggande mänskliga rättigheter? Hotet från Marocko mot den västsahariska befolkningen har inte minskat utan tvärtom ökat. Marocko ökar sitt militära hot mot dessa människor, inte minst genom det vapenavtal landet nyligen genomfört med Storbritannien. Befolkningen förvägras rätten att bygga upp sitt eget land. Ungdomar kan inte välja olika yrken. De har inte tillgång till radio, TV, tidningar, telefoner och utbildningar som andra ungdomar. Hur ska dessa ungdomar få en framtidstro? Varför ska de tro att FN, EU och Sverige gör allt för att deras erkända rättigheter ska bli förverkligade? Hur ska de kunna arbeta för rättvisa, jämställdhet och en ekologiskt hållbar värld när de själva förvägras de mest grundläggande rättigheterna att leva i ett demokratiskt land i ansvar för sin egen befolkning? Sverige har via vår utrikesminister ett stort ansvar för att under vårt ordförandeskap påskynda och kräva att EU agerar kraftfullt för att folkomröstningen ska komma till stånd snarast. Sverige har även under ordförandeskapet ett stort ansvar för att tvinga Marocko att dra tillbaka sitt militära hot och fullfölja överenskommelsen om folkomröstningen. Det enda alternativ som annars återstår är att FN och EU gemensamt tvingar Marocko att häva ockupationen utan folkomröstning och låta västsaharierna forma en framtid i ett eget fritt land med egna demokratiska val.